Herr talman! Jag skall på dessa sekunder börja med att kommentera vad utrikesministern anförde när det gäller familjeplaneringen. Om jag fattade honom rätt befinner vi oss i den situationen att Sverige, som han erkände, har fått ett gott anseende beträffande insatserna på familjeplaneringens område; vi skall nu inte fortsätta att öka våra insatser på detta område! Det är välkänt att en hel del människor gjort gällande i debatten — kanske inte så mycket i den offentliga debatten, men även där i någon mån — att det där med familjeplanering inte är så bra. Om jag mycket förkortar deras argumentation går den ut på att man inte kan använda familjeplaneringen som politisk pekpinne, utan att den tyvärr måste tillgripas mer generellt. Och det tycker man inte om. Jag trodde inte att regeringen skulle falla för den argumentationen, men av utrikesministerns anförande framgår alltså att Sverige nu inte skall fortsätta att öka sina insatser på familjeplaneringens område. Jag vill erinra om vad SIDA-chefen anför i en nyligen publicerad bok om det som herr Torsten Nilsson fann tröst i, nämligen att FN skulle göra mer. Herr Michanek anför: ”Det är närmast tragiskt att FN-strategin så knapphändigt och svagt som sker behandlar det allvarligaste problemkomplexet av alla — folkökningen.” Så långt herr Michanek. Men tydligen har det nu ansetts nödvändigt för socialdemokraterna att av inrepolitiska skäl dämpa ökningen av familjeplaneringen. Det tycker jag är mycket tråkigt. Herr Nilsson tyckte inte att jag hade understrukit, på det sätt som herr Korpås gjorde, att det fanns en enighet beträffande biståndspolitiken. I någon mån berodde det kanske på att herr Nilsson inte hörde hela mitt anförande. Men jag underströk gång på gång att jag anser det tillfredsställande att vi är eniga i utrikesutskottet på väsentliga punkter. Utrikesministern påstod att reservanterna har ansträngt sig för att i en rad detaljer ha andra meningar. Ja, är det en detalj hur det skall vara med enprocentsmålet? Det är i varje fall inte en oväsentlig detalj. Herr Sträng har ju sagt att det kanske inte går att klara enprocentsmålet till 1974 75? Torsten Nilsson gick såsom den skicklige debattör han är helt förbi denna fråga. Beträffande de fem procenten 1980 svarade jag herr Geijer. Mitt svar nu behöver inte bli annorlunda än det till herr Geijer. Jag hoppas att herr Nilsson tar del av detta. Det som är oroande är tydligen att man inom socialdemokratin, som vi trodde, inte bara hade enstaka personer som var tveksamma om huruvida vi skall kunna klara av enprocentsmålet. Nu förefaller det även som om utrikesministern svävar på målet.
Herr talman! Utrikesministern sade att vi hade tvingats att läsa statsverkspropositionen med lupp för att finna några meningsskiljaktigheter att hänga upp motioner och reservationer på. Det har vi visst inte behövt, herr utrikesminister. Vi har i stället i utrikesutskottets arbete ansträngt oss att förmå den socialdemokratiska majoriteten att förstå att det varken är något fel eller något fult att biträda förnuftiga krav även om de kommer från oppositionen. Tyvärr har våra ansträngningar varit förgäves. Därför har vi tvingats att reservera oss. Utrikesministern sade också att han inte i årets statsverksproposition uttryckt sig annorlunda i fråga om ländervalsprinciperna än han gjorde i fjolårets statsverksproposition. Det kan jag inte hålla med om.

Det är dem som utrikesministern i årets statsverksproposition ansluter sig till. Jag kritiserar inte detta. Det har jag inte gjort och det kommer jag inte att göra. Tvärtom tycker jag att det är väldigt bra och sunt att utrikesministern på detta sätt korrekt ansluter sig till riksdagens beslut från i fjol. Jag ville gärna med mitt omnämnande av denna fråga i mitt första inlägg ge ett erkännande åt utrikesministern för detta korrekta uppträdande.

Herr talman! Det var en intressant tolkning som utrikesministern gav beträffande familjeplaneringen. För framtiden — jag har talat om den; nästa budgetår tycker vi nämligen inte är någon sådan markerad framtid, att vi behöver diskutera någon siffermässig ökning — säger utrikesministern att han nog egentligen bara tänkt sig en begränsning i fråga om antalet länder. Skall jag tolka detta uttalande så, att utrikesministern för framtiden räknar med att anslagen till familjeplaneringen skall öka? — Det var den första frågan. Kan jag sedan också läsa in i utrikesministerns anförande att han inte kommer att falla för den opinion som säger: Ja, se någon familjeplanering i det där landet kan vi nog inte fortsätta med eller tänka oss att ge oss in i; den regimen tycker vi inte om? Vi vet att befolkningsökningen just i de fattigaste u-länderna är den mest avgörande frågan, om de över huvud taget skall kunna resa sig eller ej. Skall vi tolka utrikesministern så, att sådana politiska hänsyn inte kommer att få avgöra var vi skall göra våra insatser när det gäller familjeplaneringen? Den har ju hittills — såsom jag har uppfattat den — bedrivits där vi tycker att den har behövts. Är detta en riktig tolkning, då tycker jag att vi har uppnått någonting med den här debatten.
Herr talman! Jag kan inkassera poängen att utrikesministern i det senaste anförandet har erkänt att hans tidigare uttalanden här och hans uttalande i ländervalsfrågan i årets statsverksproposition varit litet för generaliserande. Jag anser emellertid inte att de nyanser som skiljer årets uttalande från fjolårets är obetydliga.

Herr talman! Utrikesministern har just diskuterat familjeplaneringen och försvarat de ord som finns i propositionen till förmån för en viss länderkoncentration. Låt mig säga att vi här har ett område där svenska insatser har haft en viss framgång. Varför skall vi då i framgångens ögonblick, när vi även får gehör från internationella organisationer, plötsligt säga att vi skall koncentrera de insatser vi därutöver kan göra på bilaterala program? För familjeplaneringen har regeln om länderkoncentration hittills inte gällt. Jag tycker att propåerna att koncentrera den är så mycket mera märkliga som riksdagen vid flera tillfällen ganska sent uttalat sig för att just detta bistånd inte skall vara länderkoncentrerat. Det är detta som motiverar vår reservation, i vilken vi vidhåller principerna och samtidigt säger att vi skall öka våra insatser både bilateralt och i internationella organ, inte minst i Latinamerika med dess snabba befolkningsökning. Herr talman! Jag tror inte att man kan överbetona betydelsen av våra familjeplaneringsinsatser. Enligt Gunnar Myrdal är befolkningsexplosionen ”den viktigaste sociala och ekonomiska förändring som ägt rum i u-världen under efterkrigstiden”. Det är den snabba befolkningsökningen som äter upp den största delen av de framsteg som görs, vilket utrikesministern också betonade. Insatserna här är därför av stor strategisk betydelse, och varje antydan om att vi på något sätt skulle inskränka våra bilaterala insatser vill vi bestämt vända oss emot. Sedan har man också diskuterat frågan om höjningen för att uppnå enprocentsmålet, och utrikesministern kunde inte se någon större skillnad i utskottets skrivning och reservationens. Låt mig bara konstatera några fakta. Sverige har för vem som velat lyssna offentliggjort vår avsikt att senast budgetåret 1974/75 uppnå etappmålet I procent av bruttonationalprodukten. Vi vet att med den 25-procentiga årliga anslagshöjning som vi nu tillämpar skulle anslagsökningen sista året behöva bli exceptionellt stor — 800 miljoner eller motsvarande de totala anslagen för innevarande år. Vi vet också att SIDA i sina petita anfört att det skulle vara mera ändamålsenligt att genomföra höjningarna i en jämnare takt. Därför väckte det en del uppståndelse och förundran när finansministern vid årets början avslöjade att han ifrågasatte om det var möjligt med hänsyn till vår valutabalans att fullfölja de 25-procentiga höjningarna. Det betyder inte bara att finansministern värjer sig mot en jämnare höjning, som SIDA har begärt, utan även vill slå av på en takt, som vi redan vet inte kommer att leda till det av riksdagen givna löftet: 1 procent budgetåret 1974/75. Utskottsmajoriteten för sin del utesluter inte tanken att enprocentsmålet skulle kunna uppnås genom en chockhöjning sista året, trots vad det kan innebära i fråga om en sänkning av kraven på planering och kvalitet. Det kan inte vara rimligt att begära att SIDA under ett enda år skall nyplanera och nyanvända ett så väldigt belopp. Då löper man uppenbart risken att det inte alltid blir väl använda pengar, och man löper också risken att ekonomiska skäl det sista året kommer att åberopas för att flytta fram enprocentsmålet. Jag tyckte mig kunna utläsa att herr Geijer för sig reserverade den möjligheten, om utvecklingen av det ekonomiska läget skulle gå i en riktning som han inte önskade. Utrikesministern anförde också mot reservationen att den totalt skulle innebära ett större sammanlagt belopp. Jag vill säga att vi inte ser det som någon nackdel utan som en fördel att den skulle ge totalt större belopp. Det är mot bakgrunden av dessa skäl som vi har skrivit reservationen. Finansministern oroade sig i sitt uttalande vid årets början för hur u-hjälpen skulle slå på betalningsbalansen, och utrikesministern var också inne på den frågan här. Låt mig bara konstatera att farhågorna för en hög belastning grundar sig på ytterst osäkra beräkningar. Klart är att den valutautförsel, som orsakas av u-hjälpen, bara utgör en liten del i jämförelse med underskottet i turistbalansen eller det utflöde som förorsakas av importen. Finansministern jagar tydligen inte villebråd efter deras betydelse i varje fall. Det bistånd vi kommer att ge under de närmaste åren är ändå av liten betydelse för vår egen ekonomi och utgör också en blygsam del av den internationella utvecklingsansträngningen, men insatt på strategiska punkter kan den få stor betydelse för mottagarna. Och — som SIDA har betonat — för att befästa viljan hos svenska folket att ge detta bistånd måste medlens användning planeras ytterst omsorgsfullt. Herr talman! Min erfarenhet från olika u-länder säger mig att det kanske viktigaste av allt är att vi intar en odogmatisk inställning. U-länderna är varandra så olika i fråga om storlek, naturresurser, historisk erfarenhet, utvecklingsnivå, politiska och ekonomiska realiteter att det bara är världsfrånvända teoretiker som kan kosta på sig att vara doktrinära, att tro att man kan lösa u-ländernas problem efter något visst schema. Hur skulle det resursfattiga Mali i Afrika kunna jämföras med det på naturresurser rika Brasilien eller med Mexico, som redan befinner sig i take off-stadiet? Eller det lilla Togo med det myllrande Indien eller med Pakistan, med Indonesien? Nej, varje land måste bedömas för sig med utgångspunkt från sina förutsättningar. Därför måste också lösningarna på deras utvecklingsproblem helt anpassas efter dessa förutsättningar. Bara då kan åtgärderna utformas så att de får folkets stöd. En dogmatisk inställning, vare sig av socialistisk eller manchesterliberal karaktär, erbjuder inga fruktbara svar och bidrar bara till att snedvrida och dölja problemen. En praktisk slutsats blir då att vår u-hjälp bör kunna ges inom en mycket vid ram, just som statsutskottet sade förra året till länder med olika styrelsesätt och olika politiska inriktningar. Statsutskottets utlåtande förra året var ju en uppmärksammad kompromiss och innebar högst väsentliga tillägg till de formuleringar som fanns i det årets proposition och som hade tytts som ett förord för väsentliga förändringar i ländervalet. Det är det utlåtandet som nu återges i utrikesutskottets betänkande i år. Vi är glada att utskottet här enigt har slagit fast att biståndssamarbetet med nuvarande mottagarländer skall fortsätta. Det är också viktigt att ett enigt utskott begär att riksdagen i lämpliga former delges en helhetsbild av den planering som pågår i fråga om utvidgningen av länderkretsen för att riksdagen skall kunna ta ställning i den frågan. Det är självklart att sådana ställningstaganden först måste ske innan några drastiska förskjutningar i anslagsbelopp kan vidtas. Utskottet konstaterar också att biståndsarbetet kan hjälpa till att åstadkomma ett närmande i fråga om värderingar och målsättningar mellan oss och mottagarländerna. Men, herr talman, det finns också yttre politiska förhållanden som bidrar till en dylik solidaritet. Jag vill speciellt peka på södra Afrika, vars fria stater och motståndsrörelser kämpar en hård och ofta ojämn kamp för sin politiska frihet. Ingenstädes är väl förtrycket och ofriheten mer systematiskt organiserad än i dessa delar av Afrika, där kolonialt och rasistiskt förtryck råder och där nyblivna stater på samma gång tålmodigt och djärvt söker trygga sin självständighet i apartheidregimernas skugga. Under en följd av år har kravet på ökad hjälp till Zambia, såväl förvaltningsbistånd som annan teknisk hjälp samt krediter på mjuka villkor, framförts från liberalt håll i riksdagen. I mittenmotionen konstateras att den ökning som skett ej varit tillräcklig och vi begär att biståndet till Zambia ökas väsentligt utöver de planeringsramar som finns. Trots att Zambia väl motsvarar statsutskottets beskrivning — den beskrivning som utrikesministern här återgav — av en regim som ”allvarligt strävar till ekonomisk och social utveckling”, är biståndsbelop pen per år för Zambias vidkommande bara en liten del av vad exempelvis mottagarländerna i Östafrika får. Något kreditbistånd har inte heller kommit till stånd och ändå talar starka politiska skäl för betydligt större hjälpinsatser, både Zambias stora svårigheter till följd av Rhodesiakonflikten och dess läge som det fria Afrikas utpost mot söder.

Det skulle ju ligga helt i linje med de intentioner som vi vet att både Kenneth Kaunda och Tseretse Khama har. Herr talman! Regering och riksdag har vid flera tillfällen betonat sin vilja att stödja grannstaterna till de vita minoritetsregimerna i söder. Men vad som gjorts är inte tillräckligt. Därför begär vi att en plan för väsentligt ökat bistånd till Zambia och Botswana läggs fram. Detsamma är förhållandet beträffande vårt stöd till afrikanska motståndsrörelser. Förra året slog riksdagen fast att det borde vara möjligt att ägna stor uppmärksamhet åt den här biståndsformen. Men resultatet är hittills blygsamt — under budgetåret 1970 72 till kanske 4 miljoner kronor. Men det räcker inte — vår satsning på det humanitära stödet till motståndsrörelser i södra Afrika bör under de närmaste åren uppgå till belopp av en helt annan storleksordning. När det gäller de portugisiska kolonierna, Rhodesia, Sydvästafrika och Sydafrika gäller det ju ett politiskt förtryck mot befolkningens majoritet och systematiska övergrepp mot de mänskliga rättigheterna, som FN entydigt tagit ställning emot. I år föreligger flera motioner om vidgat stöd, och vi föreslår i reservationen vid punkten 5 på grundval av de synpunkter som framförs i mittenmotionen och i enskilda motioner både från socialdemokratiskt och från liberalt håll att man ger SIDA i uppdrag att göra en samlad bedömning av hur den begärda utbyggnaden av det här biståndet bör ske. Vi vet att det finns stora behov och att de behöver kartläggas bättre. Denna kartläggning bör både ta hänsyn till att flera motståndsrörelser ännu inte har fått något stöd eller fått ett blygsamt stöd och till att hjälpen kan ges i många former: undervisningsmateriel och läroböcker, stipendier av olika slag, medicin, utrustning för skolor och sjukvård etc. Vi förordar också att Sverige i FN skall ta initiativ till ett internationellt program i samma syfte. I reservationen vid denna punkt föreslås även en viss komplettering av de av riksdagen antagna principer som vägleder denna hjälp liksom också representation i flyktingberedningen för alla de demokratiska politiska partierna. Båda dessa krav blir givetvis mer angelägna ju större omfång detta slag av biståndsinsatser får. Herr talman! Under föregående år hade jag tillfälle att under resor till Afrika och Latinamerika göra intervjuer med ett stort antal u-landspolitiker., bl.a. rörande det inhemska sparandet i u-länderna. Jag fick ett starkt intryck av vilken vikt u-länderna fäster vid att detta sparande i olika former främjas. Det är också med tillfredsställelse jag konstaterar att utskottet stryker under betydelsen av biståndsinsatser på det här området. Med dessa olika politiker kunde jag också diskutera behovet av industrialisering och bl.a. de utländska investeringarnas roll. Utrikesministern nämnde tidigare i debatten att han hade intrycket att intresset för utländska investeringar har minskat. Jag vill säga att jag inte har fått det intrycket. Mitt genomgående intryck var att man — med undantag av ledarna på Cuba — välkomnade utländska investeringar, ofta med något olika motivering. I Latinamerika fäste man i allmänhet inte en avgörande betydelse vid kapitalfrågan, dvs. överförandet av finansiella resurser, utan främst vid de bidrag i form av ny teknik och nya erfarenheter i fråga om utbildning, arbetsskicklighet och administration av företag som sådana investeringar kan ge. Det faktum att de bidrar till att öka de statliga inkomsterna och därmed också det inhemska sparandet tillmättes också vikt. Däremot betonade man att det tillkommer de ansvariga regeringarna i u-länderna att i varje enskilt fall bedöma om utländska investeringar är en lämplig investeringsform. Det är denna inställning som ligger till grund för våra yrkanden om att ytterligare åtgärder för att främja industrialiseringen nu bör vidtagas. Vi anser att en utredning med deltagande av parlamentariker bör tillsättas på den här punkten. Det viktiga är att man förutsättningslöst tar upp de idéer som framkommit i mittenmotionen och andra motioner — inrättande av en förinvesteringsfond, översyn av investeringsgarantisystemet, frågan om utvecklingsbolag etc. Utrikesutskottets ordförande sade att en del av det här var ganska diffust i motionerna. Jag tycker nog inte att motionerna har varit så diffusa, och det finns också en hel del annat material att studera, just i fråga om t.ex. investeringsbolaget. Sådana bolag finns i andra länder, och det finns skrifter utgivna som berör detta ämne. Majoriteten har också stannat för ett utredningskrav, men det sker efter ganska många om och men och jag har fått intrycket att när utskottet begär utredning så tvekar man inför sådana åtgärder som kan betyda samarbete med privat industri.

Herr talman! För tydlighetens skull vill jag säga att de insatser som vi vill göra möjliga genom den här utredningen givetvis skall vara insatser med utvecklingsfrämjande effekter och insatser som sker med u-ländernas nationella mål och prioriteringar i sikte. Innan jag slutar vill jag helt instämma i vad herr Korpås sade om betydelsen av att med kraft fullfölja läroplanernas intentioner om internationalisering av undervisningen, så att de intentionerna kan genomföras på alla nivåer. Jag vill också säga ett par ord om informationen. U-hjälpen uppgår nu till stora belopp, och vi vet att de kommer att öka. Men vi vet att förankringen hos det svenska folket beror på de informationsinsatser som görs och på den undervisning som ges. Därför tycker vi att det är olycksbådande att regeringen just i fråga om informationen skurit ner på anslagsäskandena från SIDA. Propositionens förslag innebär att SIDA knappt ersätts för automatiska kostnadsfördyringar, och det kommer också att innebära att mindre stöd ges till frivilligorganisationerna. Planerade åtgärder kan inte genomföras och välmotiverade ansökningar kommer att få avslås. Vi reservanter föreslår därför att ytterligare 800 000 kronor anslås till denna verksamhet. SIDA har väl motiverat behovet, och det är enligt vår mening helt orimligt att göra nedskärningar just på informationsområdet när vår u-hjälp i övrigt ökas. Herr talman! Med dessa ord vill jag yrka bifall till de reservationer som bär herr Dahléns namn.

Fru talman! ”Hyllor från golv till tak, volymer, häften, skrifter, tidningsexemplar, ABC-böcker på Galla tigré, tigrinja, Kunamiska, Amhariska. Katekeser och biblisk historia i olika storlek, läseböcker, små historiska och geografiska läroböcker, grammatikaliska arbeten, ordböcker, sångböcker, andaktsböcker från Kristens resa till Albergs gamla uppbyggelsebok, men framför allt biblar. Biblar på alla de fem språken, biblar i praktband och i enklare stil, bibeldelar mycket billiga. Slår du upp en bibel finner du på titelbladet angivet att översättningen är verkställd av den eller den missionären med biträde av vissa infödda.

Det är omöjligt att besöka missionstryckeriet i Asmara utan att känna sig intresserad och imponerad. Det är som en utställning där varje blad talar om övervunna svårigheter, om hjärnflit och intelligens hos dem som burit dagens tunga och hetta för att ge dessa underutvecklade folk ett skriftspråk och en god grundläggande religiös och kulturell litteratur. Det är ett jättearbete.” Så långt lyder ett citat utav J. M. Ollén i boken ”Svenska missionsbragder”, som tillkom på uppdrag av etnografiska museet i Stockholm och Sveriges allmänna exportförening och utfördes under åren 1914-1916. Varför ett sådant här citat i den svenska u-hjälpsdebatten 1971? Jo, därför att det enligt min mening är väsentligt att komma ihåg att det intresse för u-hjälp som mer och mer vaknat har sin rot i det som missionen i vår värld har gjort under lång tid. Kommunikationen mellan i-länder och u-länder måste bygga på att man förstår varandra och hur skall man förstå varandra om man inte har kontakt via ett språk? Jag tror att missionens insats har varit något av det mest väsentliga i byggandet av det fundament på vilket det svenska u-landsbiståndet i dag ändå ytterst vilar. Invid Hötorget i Stockholm, i ett av höghusen, finns Tidningarnas telegrambyrå, som förser tidningar, radio och TV med dagens nyheter från bl.a. u-länderna. Den finns på kulturhistorisk mark. Där låg nämligen till 1953 Betlehemskyrkan, Sveriges första fria kyrkobyggnad för väckelse och mission och mönsterbilden för 1800—talets missionshus. Betlehemskyrkans främste predikant genom tiderna var Carl Olof Rosenius. Han var en av förgrundsgestalterna då det gällde att väcka hemmaopinionen för svenska insatser i u-länderna och var bl.a. redaktör för Missionstidningen från 1842. Det är ganska märkligt att denna västerbottning fick spela en så stor roll i detta sammanhang. Från Betlehemskyrkan spreds hans tidningar ut över landet, och bl.a. Strindbergs mor var en av dessa budbärare. August Strindberg klagade över att hans hem var överfullt med ”pietistskrifter”. Under perioden 1856—1860 såldes eller gratisutdelades inte mindre än 1 500 000 böcker och traktater. Under de första 25 åren spreds sammanlagt 12948 000 större och mindre skrifter. Boktitlar som ”Abessiniens historia” och liknande vittnar om att u-landsinformationen redan vid denna tid var betydande. Och så kom det också att bli i länder dit missionärerna reste. SIDA och andra internationella organisationer har, tror jag, något försummat den historiska bakgrunden till dagens stora insatser i utvecklingsländerna. Det här förhållandet har uppmärksammats genom motionen 678. Bättre information om missionens historiska bakgrund kräver enligt motionen ”såväl massmedia som forskare och den studerande delen av vår befolkning”. Särskilt aktuellt beträffande Etiopien är Eritrea, som är Sveriges äldsta område för u-landsbistånd — genom missionen från 1866. Under de mer än 100 år EFS arbetat i Etiopien, över 90 år i Indien och mer än 30 år i Tanzania har mer än 500 missionärer varit i dess tjänst: präster, lärare, lärarinnor, läkare, sjuksköterskor m.fl. Många har inte varit ”periodfjärilar” som stannat en kort tid utan ”livstidsmissionärer” med lång tjänstetid. Att följa deras insatser genom tiderna, det är att följa utvecklingen från ett primitivt samhälle i u-länderna till ett samhälle där man söker skapa drägliga levnadsförhållanden också åt jordens fattigaste befolkning. Utrikesutskottet har behandlat den av mig nämnda motionen och menar att allt är välbeställt. Jag har naturligtvis ingen illusion om att få ett bifall till motionen, men jag har med det här inlägget dock velat peka på att historia och nutid är sammanvävda och att detta kan ha sin stora betydelse om man vill komma rätt i dagens ambition att klara de stora problemen. Att se det som en angelägen uppgift att ur missionens rika källmaterial få en grund för handlandet just nu och framöver, det är detta den här motionen har velat peka på. Jag vill, fru talman, sluta med att yrka bifall till motionen 678.

Fru talman! Det svenska utvecklingsbiståndet har stigit snabbt på senare år — det är det många som har påpekat i dag — och det har nog faktiskt också börjat intaga en plats i statsbudgeten som verkligen betyder någonting för samhällsekonomin, för skattetrycket, för utrym met för den privata konsumtionen och för sociala reformer osv. Man kan nog säga att svensken i gemen först nu på allvar börjar uppfatta u-hjälpen som någonting som verkligen kräver uppoffringar. Samtidigt har det börjat växa fram — eller, rättare sagt, av socialdemokraterna tvingats fram — ökade motsättningar och spänningar inom vårt svenska samhälle. Man har ganska allmänt en känsla av att allt mindre hänsyn tas till och allt mindre förståelse visas för andra än dem som tillhör just den egna gruppen. Det är i denna situation svårare än tidigare, men det är också mycket viktigare än tidigare, att kunna bibehålla och förstärka den förankring i allmänna opinionen som u-hjälpen dock har börjat få. Övertygelsen om vår skyldighet att solidariskt medverka i försöken att driva fram utvecklingen hos folk som har kommit efter i välståndsbildningen måste bli ett självklart element i vår tankevärld, så självklart att det inte sviktar ens i situationer eller skeden som upplevs som särskilt besvärliga för oss själva. Detta ställer stora krav på uppfostran och upplysning, men det ställer framför allt krav på själva biståndsverksamhetens uppläggning och handhavande. U-hjälpen måste uppfattas som välplanerad och effektiv. Den måste få oss att känna att våra uppoffringar är värda att göra. Den får inte med rätt eller orätt kunna betraktas som styrd av andra intressen än intresset för bästa utvecklingseffekt. Den får framför allt inte kunna utsättas för misstanken att vara en bricka i ett inrikespolitiskt spel som skall gynna bara en del av svenska folket. Det är mot den bakgrunden som vi i moderata samlingspartiet har så svårt att förstå motviljan från regeringens sida att låta en parlamentarisk utredning få studera och försöka samsas om riktlinjer och handlingsnormer för den svenska u-hjälpen. Det är också mot den bakgrunden som vi är bekymrade över en del element i årets förslag till biståndsverksam hetens utformning, element som just bär prägeln av att vara tillkomna mera av inrikespolitiska skäl än av önskemål om bästa utbyte av anslagen. Valet av mottagarländer för bilateral hjälp har hittills grundat sig på hjälpbehov och utvecklingseffekt. Vi kan inte finna att utvecklingshjälp till Cuba passar riktigt in i det schemat. Biståndsverksamhet dit måste både inom och utom Sverige uppfattas mindre som ett försök att hjälpa där hjälpen bäst behövs än som en eftergift åt de grupper som alltid föredrar att stödja kommunistiska diktaturer och som framför allt strävar efter att ge åsnesparkar åt USA. Den föreslagna summan är inte särskilt stor, den gör inte mycket till eller från i ett land som enligt uppgift får bidrag från Sovjet som är flera hundra gånger större. Det svenska bidraget får närmast anses vara symboliskt, och det är väl just också avsikten med det. Men det är i så fall en symbolik som vi i moderata samlingspartiet anser att Sverige borde avstå ifrån. Humanitär hjälp kan visserligen ges vart som helst, men det är ju inte detta det är fråga om här. För sådan hjälp måste Cuba placeras långt ner på listan. När det gäller Vietnam däremot är humanitärt stöd så mycket mera motiverat och kan också trots kriget lämnas genom det Internationella röda korset. Riksdagen har upprepade gånger betonat att sådan hjälp skall utgå till både Nordvietnam och Sydvietnam, men regeringen har hittills inte kunnat förmå sig att ge mer än en liten bråkdel till Sydvietnam. Statsverkspropositionen för nästa år föreslår inget bistånd dit. Vi i moderata samlingspartiet opponerar oss mot en sådan ensidighet och yrkar på en jämnare fördelning. Vi vill inte medverka till intrycket att Sverige under humanitetens täckmantel försöker tillgodose politiska syften. Departementschefen anför i propositionen att möjligheterna till humanitärt bistånd till Sydvietnam begränsas av det rådande stridsläget, och det kan väl vara sant. Men det är å andra sidan just under krig som humanitär hjälp är och alltid har varit mest angelägen. Krigstillstånd har såvitt jag vet aldrig tidigare hindrat oss att hjälpa — när vi har velat. Moderata samlingspartiet yrkar därför på en fördelning av den humanitära hjälpen till hela Vietnam efter så lika grunder som det kan vara möjligt att uppnå. Fru talman! Ett annat område där vi också bör iaktta försiktighet av omsorg om respekten inom Sverige och utom Sverige för vårt utvecklingsbistånd är när det gäller stöd till befrielserörelser. Sverige har sedan något år tillbaka lämnat mindre bidrag av humanitär art och för utbildning till befrielserörelser i södra Afrika. Vi har ansett oss kunna göra det med åberopande av de resolutioner i Förenta nationerna som har rekommenderat sådana åtgärder. Om stödet skall utvidgas, och framför allt om det skall ges en annan utformning, blir kravet på noggrannhet och försiktighet i anslagstilldelningen större. En rekommendation från Förenta nationernas generalförsamling befriar oss inte från skyldighet att följa folkrättens regler och inte heller från kravet på att undvika åtgärder som kan uppfattas som stridande mot den måttfullhet som bör vara vår utrikespolitiks kännetecken. Kungl. Maj:t föreslår nu att stödet till frihetsrörelserna skall utökas kraftigt och hänvisar därvid till ett utlåtande från utrikesutskottet 1970, som godkändes av fjolårets riksdag. I detta pekar utskottet på möjligheten att inom ramen för det växande utvecklingsbiståndet ägna stor uppmärksamhet åt stöd åt motståndsrörelser.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 Utskottets påpekande om de speciella förutsättningarna för stöd åt vissa befrielserörelser i Afrika ger inte underlag för generella krav på statliga stödåtgärder till rörelser och organisationer, som betecknas som nationella eller sociala befrielserörelser.” Det är alltså högst avsevärda begränsningar som riksdagen redan har dragit upp, men det finns också andra skäl till varsamhet. Det är ett flertal frihetsrörelser som har vuxit fram i södra Afrika under senare år. Det är dock mycket svårt att få korrekta informationer om dem, men att döma av tidningsuppgifter och andra uppgifter från olika håll tycks så mycket vara säkert som att de för det första har ett relativt litet antal medlemmar — det lär sammanlagt röra sig om högst några få tiotusental, vilket blir en mycket låg procent redan av antalet flyktingar. De tycks vidare ha rätt svag kontakt med och inte särskilt stort förtroende hos flyktingarna från de områden som de strävar efter att befria. I de fall där frihetsrörelserna säger sig behärska sådana områden har knappast någon återflyttning dit alls av flyktingar skett. För det andra tycks det rätt ofta råda splittring inom och rivalitet och ideologiska motsättningar mellan de olika rörelserna, någon gång t.o.m. öppen fiendskap. Ledningen tycks ibland vara flytande och ineffektiv. En svensk officiell representant som diskuterade svenskt stöd åt en av befrielserörelserna rapporterar att hans intryck närmast var att rörelsens intresse för svenskt bistånd var påtagligt svagare än vårt svenska intresse att få lämna sådant bistånd. Om denna hans bedömning var riktig, så förefaller det som om det skulle finnas bättre användning för svenska u-hjälpsmedel. För det tredje kan man med skäl sätta frågetecken för befrielserörelsernas möjligheter att åstadkomma någonting positivt. Deras medlemsantal är ännu efter något decenniums verksamhet bara en bråkdel av de välorganiserade regeringstrupper som de bekämpar, och anslutningen tycks inte heller öka särskilt snabbt. Det finns få bedömare som tror att frihetsrörelsernas insatser kommer att leda någon vart — möjligen med undantag för i portugisiska Guinea. Inte ens det fria Afrikas ledare anser att Sydafrika och Rhodesia kommer att kunna befrias genom gerillaoperationer. Däremot är det många som menar att rörelsernas verksamhet orsakar ett ökat förtryck och ett ökat lidande för den färgade befolkningen i respektive länder. De värdländer som rörelserna opererar ifrån får ibland också svårigheter. Vi läste i tidningarna för ett par dagar sedan om hur Zambia hade fått betydande bekymmer med sin livsmedelsförsörjning på grund av en gränsstängning som hade vidtagits som repressalier för aktioner av Frelimo från Zambias område. Det är väl också sådant som förklarar den negativa attityd som värdländerna ibland visar mot befrielserörelserna. Men inte heller medlemsstaterna i gemen inom den afrikanska enhetsorganisationen OAU tycks ha något riktigt starkt intresse för att ge stöd åt den här verksamheten. Det främsta stödet — inte minst i fråga om vapen — får de från Sovjet och Kina. Det är därför inte bara folkrättens krav som ålägger oss begränsningar. Det finns också andra skäl att gå försiktigt fram när det gäller stöd till dessa rörelser. Det gäller först och främst, tycker jag, en tvekan som alla måste känna om det över huvud taget går att vinna goda och bestående resultat med våld. Vi svenskar brukar alltid annars uttala vår misstro mot lösningar av politiska problem med våld. Det bör nog också gälla här. I stället tror jag att trycket från en allt starkare opinion från de förtryckta folkgruppernas sida och från världen i övrigt, kombinerat med konstruktiva förslag i Förenta nationerna till lösningar av de jättelika problem som södra Afrika dock rymmer, skulle vara bättre metoder. Utbildning och humanitär hjälp åt de stora flyktinggrupperna och humanitärt stöd till den befolkning som befinner sig i av befrielserörelser kontrollerade områden är också åtgärder som leder åt rätt håll. Detta svarar väl mot vår allmänna biståndspolitiska målsättning. I den mån biståndet effektivt och samtidigt på ett kontrollerbart sätt kan förmedlas genom frihetsrörelserna bör det kunna tilldelas dessa för sådan förmedling. Huvudsaken är att stödet inte lämnas så att det missbrukas eller så att det med rätt eller orätt kan betraktas som stöd åt gerillaverksamhet och annan otillåten inblandning i andras staters angelägenheter.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

Fru talman! I debatternas långa rad är vi nu mitt i biståndsdebatten. Den har för övrigt alltid varit utförlig, och det är väl bra. All möjlig information är nyttig, och vi får väl hoppas att slutbetyget av denna debatt blir att den har varit upplysande. Det är stora pengar det här handlar om. Den första halva miljonen till statligt bistånd som anslogs 1950 har nu vuxit till I 000 miljoner kronor för nästa budgetår. Men det är de fortsatta ökningarna fram till enprocentsmålet och därefter som nu är den avgörande och centrala frågan för oss alla — och den löser vi inte med utredningar. Det handlar om pengar. Det gäller att mobilisera dessa pengar. Låt oss inse det! Vi har gjort en viss uppdelning mellan socialdemokraterna i utrikesutskottet, och jag skall i fortsättningen hålla mig till några avgränsade områden, men jag måste få kommentera frågan om graden av enighet i utskottet och riksdagen i denna fråga. Naturligtvis är vi eniga i långa stycken, och då står vi främst fast vid de principer som i huvudsak drogs upp i propositionerna 100 år 1962 och 101 år 1968. Men klart är också att vi har olika meningar i väsentliga avseenden, och det återspeglas inte alltid i skillnader mellan majoritetsbetänkande och reservationer, allra minst i år då flera reservationer har kommit att handla om ting, där vii själva verket är eniga. Exempel på det skall jag be att få anföra snart. I anslagsfrågan är det endast marginella ändringar som ifrågasättes. Men visst finns det inslag i betänkandet, där meningarna är starkt delade. Det är väl helt enkelt så att våra olika politiska uppfattningar återspeglas också i vår inställning till biståndspolitiken. Och det är riktigt och naturligt, tycker jag. Varför skulle det inte vara så? Låt oss emellertid inte undandra allmänheten den uppgiften! När herr utrikesministern och herr Korpås tidigare i dag tittade i djupet, som man sade, och fann samstämmighet, vill jag tolka det som enighet om vad vi medverkar till att åstadkomma. Men om medlen, vägarna diskuterar vi, och vi har som sagt inte alltid samma uppfattningar. Vad kan nu sägas vara den viktigaste frågan i samband med våra biståndsansträngningar? Naturligtvis är det viktigt att nå enprocentsmålet, det är viktigt att finna de rätta arbetsmetoderna, det är viktigt att välja de rätta uppgifterna och de rätta länderna att samarbeta med. Men frågan är om det inte är lika viktigt att förankra intresset och tron på Sveriges roll i världens utvecklingsansträngningar i mycket vidare kretsar än de som nu är tända för dessa uppgifter. Flera talare har för övrigt redan varit inne på den frågan i dag. Man kan diskutera hur stort intresset är just nu. Jag lämnar det därhän. För mig räcker det att veta att det är alldeles för svagt och att stora grupper står utanför. Jag vill inte nöja mig med förklaringen att det här går bra ändå, att det här är något slags elitfråga. En sådan uppfattning är helt främmande i svensk politik. Saken måste komma att omfattas av allmänheten helt enkelt. Samtidigt vill jag gärna tro att kärnan av verkligt upplysta engagerade växer och att den debatt som dessa för i olika media blir allt bättre och mer initierad och den kritik som de framför på det sättet mera värd. En annan iakttagelse som man kan göra är att u-landsfrågorna nu ändå börjar komma in i andra sammanhang. Jag tar exemplet från gårdagens EEC-debatt. När vi nått dithän att vi inte har en särskild debatt om frågor som rör de fattiga länderna utan dessa inordnas i sitt naturliga allmänna sammanhang, då har vi kommit mycket långt. Vi har nog för övrigt en bra bit dit.

Då blir det viktigt att också avstå från någonting för att vara med och lösa dessa problem. Jag vet att detta är en gigantisk upplysningsuppgift. Jag har ingen lösning som visar hur det skall gå till, men jag vill ta fram detta problem. Jag vill bestämt avvisa det betraktelsesätt som ibland framskymtar, nämligen att intresset på det här området är så svalt, så här kan vi ligga lågt. Det kan vara frestande att resonera så för oss politiker som ständigt möts av nya önskemål och krav som skall tillfredsställas och har en begränsad ram att hålla oss inom. Men vi får inte falla för den frestelsen. Det har börjat komma fram en del undersökningsresultat om svenska folkets attityder till u-hjälpen. Det mest kända är väl den studie som Stig Lindholm har gjort. Den är intressant i många avseenden. Hans tes är att en positiv inställning som grundas på välgörenhetstänkande är djupt ohållbar. Den kan rent av vara aktivt hämmande. Den hindrar framväxandet av en positiv inställning som grundas på andra värderingar. Han tror mera på att man befäster en positiv inställning om man kan få människorna att inse att u-hjälpsaktiviteterna ligger i deras eget intresse. En annan tes som framförts av honom är: ju mera kunskaper, ju större medvetenhet om problemen, ju större tilltro till sin egen påverkningsförmåga, desto positivare attityder. Det är för övrigt någonting som vi anser vara riktigt när det gäller andra frågor. Det är ett konstaterande som också inger hopp, men det uppfordrar till insatser för att öka kunskaperna. Lindholms undersökningar om attityder och hans slutsatser därav är ganska intressanta. När det gäller människor i olika åldrar har han konstaterat att 195-åringar är mest positiva. Sedan kommer en kraftig minskning i 16—17-årsåldern. Det förklarar han med att ungdomarna då har fått kontakt med någonting annat än skolans värld och tappar en del av intresset. Sedan går den positiva inställningen uppåt igen, och därefter kommer nästa dip i 25—29-årsåldern. Han skyller det på att de unga familjerna då har dålig ekonomi och får denna inställning. Sedan går det uppåt igen och därefter kommer ett kraftigt dip när människorna är 45 till 49 år. Han säger att man då är i besvikelsens ålder, vilket också drabbar inställningen i detta sammanhang. Sedan går det åter uppåt, men efter 60 år dalar det — för gott. Dessa slutledningar får naturligtvis stå för vad de är, men ett är väl alldeles klart: vår inställning till u-hjälp återspeglar någonting av vår egen livssituation. Därav drar jag den enkla slutsatsen att vår egen trygghetsskapande politik för varje människa här hemma har ett direkt samband med uppbyggandet av opinionerna och attityderna. Jämlikhet här hemma och jämlikhet ute i världen måste gå hand i hand. Har vi den insikten vet vi att detta innebär att vi får avstå någonting av de ekonomiska framsteg som vi förväntar här hemma; utrymmet för vår konsumtion får lov att bli mindre. Jag vill i detta sammanhang understryka vad som sägs i propositionen och där anges som mycket önskvärt, nämligen att man i opinionsbildningen än intensivare skall utnyttja våra folkrörelser — inte minst löntagarorganisationerna — som plattform för information i dessa frågor. Jag anser att det är helt riktigt och att det måste vara avgörande att nå dessa grupper, att få en bred förankring av dessa frågor hos de stora grupperna. Det måste därför vara en angelägen uppgift att ytterligare bygga ut och förfina samarbetet. Anslagen för denna information har i och för sig ökat kraftigt under senare år, men det är inte det främsta skälet till att majoriteten i utskottet har avstyrkt det höjningsyrkande som föreligger — vilket också återfinns i en reservation. Vi anser helt enkelt att man nu måste göra en ordentlig genomgång och en ordentlig plan för hela denna information mot bakgrund av bl.a. de förhållanden jag här försökt åskådliggöra. En sådan plan kommer att framläggas i höst av SIDA, som har fått detta uppdrag efter en beställning från riksdagen. När den planen föreligger får vi således ta ställning till informationsanslagen. Frågan om undervisningens internationalisering hör också hemma i detta sammanhang. Även på den punkten finns en reservation, om vilken jag — om jag ville vara elak — skulle säga att den är full av luft. Jag säger det därför att vi i själva verket är helt överens inom utskottet i denna fråga. Vi har också haft en genomgång av hela det området. Vi har undersökt förhållandena inom vårt undervisningsväsende. Vi har funnit att internationaliseringen är genomförd i olika avsnitt och olika stycken i de nyligen antagna läroplanerna. Man håller nu aktivt på att föra ut detta i verkligheten via skolöverstyrelsen, som arbetar med att framställa undervisningsmaterial, utbilda de nya lärarna med hjälp av nya studieplaner, fortbilda de gamla lärarna etc. Man har utvecklat ett samarbete med olika andra organ som finns på detta fält, t.ex. FN-förbundet och SIDA. SIDA har tagit sig an tre olika grupper av ledande pedagoger, fortbildningskonsulenter och metodiklektorer och låtit dem göra utflykter i Afrika för att introducera dem konkret i u-landsverkligheten. Det pågår också vissa direkta projekt för att komma åt påverkan av eleverna. Det kommer fram nya kurser vid universiteten. TRU-kursen om u-länder, som har gått i radio och TV, är ett annat sådant exempel. Folkbildningsorganisationerna är aktivt verksamma här. Svenska UNESCO-rådet har detta under sin bevakning och arbetar med problemet på olika sätt. Utskottet finner inte någon anledning att göra den sortens uttalande som återfinns i reservationen. Vi är naturligtvis fullt medvetna om att vi inte har kommit till slutresultatet. Men alla ansvariga eftersträvar målmedvetet internationalisering av undervisningen. Jag skall sedan övergå till att säga någonting om anslaget som gäller bidrag till enskilda organisationers hjälpverksamhet. Detta anslag har ökat successivt och föreslås även i denna proposition få en rejäl höjning. I utskottsbetänkandet förekommer två reservationer, som båda gäller missionen och övrigt enskilt hjälparbete. Den moderata reservationen önskar att minimiramen i detta avseende skall höjas till 20 miljoner kronor, alltså en fördubbling i förhållande till propositionen, och vill därtill ha ett uttalande om att varje år skall innebära en 2S-procentig höjning. Mittenmotionen vill ha reglerna för tillämpningen av dessa bidrag mera generösa, främst genom ett igångsättningsstöd och en utvidgning av länderkretsen. Man har tänkt sig att då något religiöst samfund introducerar ett utvecklingsprojekt, t.ex. en skola eller ett sjukhus, skall staten gå in och de första fem åren ta på sig avsevärda delar av kostnaderna. 100 procent första året, har det sagts, och sedan en avtrappning av statsstödet under de närmaste fyra åren. För det första vill jag om detta säga att de pengar som står till förfogande för detta ändamål är tillräckliga. De täcker de aktuella ansökningarna. Det har varit en stor utdelning ganska nyligen. Det återstår visserligen åtskilliga projekt som då inte har fått sina beslut, men det beror bara på att ansökningarna skall kompletteras i det ena eller andra avseendet. Men pengar finns till disposition. Dessutom vill jag för det andra säga att de regler som nu gäller är helt riktiga — de innebär att den bidragssökande organisationen förutsättes själv påtagligt bidra till kostnaderna för insatsen. Det måste väl vara att sätta den regeln i fara eller ifrågasätta den, om man verkligen säger att staten skall ta på sig kostnaderna för hela introduktionsperioden. I övrigt kan man få bidrag till byggnadskostnader, till utrustning samt numera även till driften under en begränsad tid. Man kan t.o.m., få bidrag till projektering av sådana här projekt, till arkitektarvoden och dylikt. Man kan få detta stöd från staten till olika sorters verksamheter. Det gäller inte bara sjukhus, utan det kan gälla även landsbygdsutveckling, livsmedelsförsörjning och familjeplanering. Under senare år har man också fått särskilt bidrag för s.k. volontärverksamhet. Att utvidga länderkretsen kan låta bestickande. Men det finns faktiskt ett behov av att kunna ha en viss kontakt med dessa projekt som staten ändå sätter in så pass stora belopp i. Det blir ganska besvärande om projektet ligger i andra världsdelar än där t.ex. SIDA har någon verksamhet. Dessutom torde de flesta samfund ha möjlighet att använda pengarna just i de länder som här kan komma i fråga och i stället så att säga ta en större egen kostnad i de andra länderna. Till detta skulle jag vilja tillägga att-i biståndsdebatterna frågan om statens stöd till olika kristna samfund ofta utgör en mycket betydande del av debatten. Och det är bra — det görs utomordentliga insatser på det sättet. Jag vill inte alls ifrågasätta riktigheten av det, men det kan ändå vara värt att påpeka att också andra frivilliga organisationer arbetar målmedvetet och i växande grad, en del i samarbete med SIDA, andra helt utan stöd. Till den första kategorin hör t.ex. det kooperativa u-landssamarbetet. Det kan beskrivas till sin omfattning helt enkelt genom att man noterar att kostnaderna för nästa budgetår beräknas till upp emot 5 miljoner kronor och faktiskt är något större än motsvarande kostnader under sex år för projektet när det introducerades i slutet av 1950—talet. Det finns medel hos SIDA för det stöd man avtalat för att täcka viss del av kostnaderna. Det har gjorts en mycket intressant sammanställning av de svenska icke-statliga organens utvecklingsbistånd under år 1969, och en sådan kommer för övrigt också för 1970. Denna redovisning visar att 145 miljoner kronor på det här sättet överfördes från Sverige till andra länder genom olika organisationers initiativ. I de 145 miljonerna inkluderades 20 miljoner från staten — de pengarna överfördes genom Svenska röda korset, Rädda barnen, Lutherhjälpen och Swedish Cooperative Center. Vidare fick Centerns ungdomsförbund ett bidrag på 200 000 kronor till en skola. I övrigt var det i denna grupp framför allt olika kristna samfund som kunde räkna sig till godo ett statligt stöd till sina projekt. Men dessutom fanns det även en rad organisationer som helt utan svenska statens stöd gjorde betydande insatser. Jag skall ta några exempel — det är viktigt med hänsyn till den uppmärksamhet man ägnar en viss del av dessa organisationer varje år. FNL-grupperna samlade ihop 887 700 kronor, som man skickade i väg, Individuell människohjälp 946 399 kronor, SECO 737 500 kronor, LO, Kommunalarbetareförbundet, Byggnadsarbetareförbundet och Statstjänarekartellen tillsammans 770 000 kronor, TCO 374 000 kronor. En del politiska partier var också aktiva här; det socialdemokratiska med sina sidoorganisationer svarade för nära 400 000 kronor. Allt detta säger jag för att sätta in reservationerna i ett vidare sammanhang. Jag har redan tidigare försökt visa att det inte finns någon anledning att bifalla dessa reservationer. Jag ber alltså att få avstyrka dem. Sedan skulle jag också vilja säga några få ord om familjeplaneringen. Den var uppe till diskussion här före middagsrasten. Vad som återfinns i propositionen om familjeplanering är ett konstaterande av den ökning av insatserna på detta område som skett från de internationella organisationerna. Detta kan alltså möjliggöra en geografisk koncentration av det direkta svenska biståndet, precis som utrikesministern nämnde före middagspausen. Men vår pionjärinsats skall naturligtivs fullföljas. Den vidare utvecklingen får väl hanteras av vederbörande organ efter riksdagen allmänna rekommendationer. Det finns ingen anledning, såvitt jag förstår, att ifrågasätta den saken. Jag återvänder sedan till frågan om hur vi skall kunna nå en mera allmän och stadig förankring av biståndspolitiken i den allmänna opinionen. Jag vill belysa den frågan ur litet andra aspekter än vad som skett tidigare här. Det är uppenbart att framgång respektive misslyckande i de utvecklingsansträngningar vi direkt medverkar i har ett klart samband med opinionsläget. En viktig förstärkningseffekt ligger sedan i massmedias intresse för det dramatiska. Har man hittat något mindre bra, något som gått snett, då blir det en stor nyhet. Det metodiska arbetet att kämpa ned alla svårigheter man möter och som man understundom lyckas med är inte värt någon uppmärksamhet alls. Det är ett banalt konstaterande, men det är också en del av verkligheten då vi skall vara opinionsuppbyggande. Vi kan inte garantera framgång. Vi kan göra så mycket som möjligt för att nå en sådan. Vi måste fortsätta att satsa på nya projekt, söka oss fram med nya metoder, experimentera, lära av erfarenheterna, förfina värderingsinstrumenten och samtidigt informera om vad vi gör, vad pengarna går till. För resten, vad vi gör, var vi gör det, det är inte ovidkommande för opinionsbildningen. Det vet vi, då vi rör oss ute bland folk, på möten, på konferenser och varför inte i mindre sammanhang. Förra året var frågan om länderval en stor diskussionsfråga vid riksdagsbehandlingen. Vi nådde då ett stort mått av enighet. Jag har ingen anledning att inte hälsa det med tillfredsställelse liksom att enigheten också i år är ganska betydande.

Där sägs att ”den ledande principen, då tillfälle ges till en utvidgning eller förnyelse av den länderkrets till vilken det direkta biståndet koncentreras, och vid fördelningen av biståndet mellan dessa länder bör vara att främja uppnåendet av det dubbla mål som uppställts för vårt utvecklingssamarbete med u-länderna.

Det var också riktiga citat som herr Dahlén återgav, och jag vill inte ta bort dem ur protokollet. Men det uttalande jag citerat är också väsentligt. Målsättningen att nå inte bara ekonomisk utveckling avläst i bruttonationalprodukten utan i inkomstutjämning och social utveckling uppfattas här hemma i breda kretsar som något mycket viktigt. Allt vad vi gör i fråga om planering prövas nu mot den målsättningen. Det är förvisso inte så lätt. Det leder oss till att börja ställa upp villkor, och många har ju ställt sig tveksamma till att vi gör det. Det är påtryckningar, har man sagt. När vi uppställde villkor i Etiopien för fortsättningen av CADU, passade inte detta. Men vi möter samma problem överallt. Skall vi genomföra ett mejeriprojekt i Indien, som går ut på att samla upp mjölk bland småbrukare, så är detta bra så till vida att vi stöder småbrukarna — det är en social gärning — men när denna mjölk skall distribueras i den stora staden och den inte når några andra än de förmögna, eftersom det är dessa som köper mjölken i Indien, ja, då är det inte längre en social insats. Det är alltså ett problem. Skall vi utföra en vattenoch avloppsanläggning i Lahore, uppstår frågan vilken del av staden som kommer att få nytta därav, vilka människor nås. När vi försöker säga att det bör vara vanliga fattiga människor som får del av detta blir svaret: Ja, det är bra, men kan vi få IDA-folket att fatta vad vi menar med våra frågor om de sociala konsekvenserna av ett sådant här projekt, få dem att förstå att den här insatsen om möjligt också skall hjälpa slummens folk. Men trots detta får vi gå vidare i vår upplysningsverksamhet om dessa svåra problem både borta och hemma. Att kunna göra trovärdigt att våra insatser når de fattiga människorna i de länder där vi arbetar och att de syftar till att höja levnadsnivån från botten i samhället, ger oss stöd hos många. Sådana ansträngningar är inte lätta här hemma, och det är inte enklare i utvecklingsländerna. Växlande möjligheter råder i de länder vi kommit att välja för samarbete. Cuba har nu kommit att uppfattas som ett land som lägger särskild vikt vid en bred lyftning av hela folket. Man går ut med en utbildning på bred front, man lägger stor vikt vid landsbygdens utveckling, man strävar efter att ge hälsooch sjukvård åt alla, för att ta några exempel. Cuba har samtidigt svåra problem. Ett ensidigt näringsliv, starkt beroende av avnämare till sockerproduktionen, svårigheter att få köpa nödvändiga varor etc. Därtill har man haft en avtappning av utbildade. Man är utsatt för en blockad som avskärmar från ett fritt umgänge med olika länder. När nu moderata samlingspartiet ställer sig alldeles vid sidan av idén att utveckla ett biståndssamarbete med Cuba, finner jag det mycket svårbegripligt. Det är ju faktiskt i detta fall fråga om att avbryta ett samarbete som har börjat. Jag skall inte i detalj gå in på de planer som finns, men jag tror de är värda riksdagens stöd. Cuba är ett fattigt land, men det är inte tillräckligt fattigt, enligt moderata samlingspartiet. Det är riktigt att Cuba inte tillhör de fattigaste, men jag tycker inte vi behöver ha dåligt samvete för det. Fattigdomskriteriet som är uppställt skall inte gälla i alla sammanhang. Dessutom gäller det ju för flera av de andra länder vi utvecklar samarbete med. Jag anser att det är helt fel att avbryta de kontakter som vi här har börjat med ett land. En viktig sak är att vi inte bara själva skall samarbeta med Cuba, utan att vi också har fört in FN-organ som UNESCO och FAO i samarbete med detta isolerade land. Till sist skulle jag vilja mycket kort säga att det finns ytterligare en reservation om länder, och den handlar om Zambia och Botswana. Den har flera redan talat mycket varmt för. Det är en reservation som vi socialdemokrater har mycket svårt att förstå då utskottet skrivit utomordentligt positivt för en utveckling av bistånd i dessa länder. Jag kan väl avslöja att det var först när trycket kom som vi fann en reservation på denna punkt. När man får en reservation trots en positiv skrivning ger det intryck av oenighet som inte finns.

Först på grundval av en sådan redovisning av planeringen kommer riksdagen att kunna ta ställning till konkreta förslag om utvidgning av mottagarkretsen. Jag tror detta blir en utomordentligt viktig sak. Då kan vi komma ifrån den litet slumpartade behandlingen av olika mer eller mindre underbyggda propåer om nya länder att samarbeta med, Vi får i stället i ett sammanhang ta ställning till vad detta kan innebära när man skall tillämpa de av oss tidigare fastställda principerna. Fru talman! Jag ber att få yrka bifall till utrikesutskottets betänkande på alla punkter och avslag på alla reservationer.

Fru talman! Först vill jag säga att jag inte tänker hålla på med att replikera under kvällens lopp. Det är många talare anmälda, och vi har redan använt en hel del tid till detta mycket viktiga ämne. Men fru Lewén-Eliassons anförande var mycket intressant ur två synpunkter, och därför har jag begärt replik. Jag vill först något kommentera vad hon sade om familjeplaneringen och sammanställa det med vad utrikesministern sade i sin sista replik före pausen, Herr Torsten Nilsson sade, att när han har talat om geografisk begränsning av familjeplaneringen var det endast i jämförelse med det antal länder som vi skulle ha gått in i med sådana projekt om andra organ inte hade gjort det. Det var alltså ingen begränsning i förhållande till nuvarande antal, och det var inte ett stopp för ökning av antalet länder i vilka vi skall bedriva familjeplanering — om jag nu fattade honom rätt. Jag skall verkligen kolla vad som står kvar i protokollet. Fru Lewén-Eliasson säger att självfallet skall den svenska pionjärinsatsen fullföljas. Det finns ingen anledning ifrågasätta detta. Slutsatsen blir att Sverige inte kan överge ett effektivt arbetande projekt i ett land såvida inte någon annan går in och vi kan tro att det blir lika effektivt. Fru talman! Jag har begärt ordet inte för att främst polemisera — det är lika bra att jag erkänner det på en gång — mot huvuddelen av fru Lewén-Eliassons anförande. Jag vill i stället instämma i stora delar av den, som jag tyckte, alldeles utmärkta analys av den problematik som vi står inför när det gäller att klargöra för svenska folket vad biståndsfrågorna betyder. Det var en alldeles utmärkt skildring av vårt läge, och där är vi i samma båt, alla vi som arbetar i detta hus för dessa frågor. Fru Lewén-Eliasson sade t.ex. att om intresset är svalt på en del håll, så är det inget skäl för att inte försöka driva på utvecklingen så att vi får ett större bistånd. Jag ber också att helhjärtat få instämma i detta. Det var mycket bra att jag på detta sätt också fick markera att vi i stora delar verkligen är överens i dessa frågor.

Fru talman! Fru Lewén-Eliasson sade sig vara förvånad över att moderata samlingspartiet inte ville ställa sig bakom biståndet till Cuba. Jag håller med om att fattigdomskriteriet inte får vara det enda kriterium som vi har när det gäller att utse bilaterala biståndsmottagare. Vi har en viss rörelsefrihet i det avseendet. Vi är inte nödsakade att bara söka ut de fattigaste länderna, som t.ex. Etiopien, utan vi skall naturligtvis kunna söka oss fram efter andra linjer också. Men fattigdomskriteriet är ändå betydelsefullt — i högsta grad för övrigt — när det gäller utvecklingsbistånd, och Cuba har faktiskt ungefär fyra till sju gånger så stor inkomst per invånare som de länder i övrigt som vi normalt lämnar vårt bistånd till.

Man får alltså intrycket att det är andra motiv än biståndsmotiven som är de drivande när det gäller biståndet till Cuba. Departementschefen anför i statsverkspropositionen att utvecklings samarbetet bör baseras på ”en grundläggande samstämmighet i fråga om värderingar och målsättning”. Det är väl ändå inte detta vi skall ge uttryck för genom samarbete med Cuba.

Fru talman! Jag tar först upp den reservation som mittenpartierna avgivit och som gäller Zambia och Botswana. Jag är glad över den deklaration som fru Lewén-Eliasson gjorde här och som starkt markerade majoritetens intresse för dessa länder. När man läser majoritetens skrivning får man ett intryck av att majoriteten egentligen är ganska nöjd med vad som har gjorts, och det var därför reservationen kom. Vi ville gå utöver de planeringsramar som för närvarande existerar för de båda länderna. Om nu fru Lewén-Eliassons inlägg betyder att också majoriteten är beredd att göra det, tar vi det som en framgång. Den andra punkten jag ville ta upp är informationen. Fru Lewén Eliasson vill ju som vi andra slå vakt om enskilda organisationer. I så fall tycker jag bara att det är litet ologiskt att försvara den prutning av SIDA:s äskanden som har skett beträffande informationen, eftersom den kommer att drabba bidragen just till enskilda organisationer. Man kommer ju med det anslaget knappt att kunna upprätthålla nuvarande nivå, eftersom kostnadshöjningarna äter upp ökningen. Långtidsplanen hänvisar fru Lewén-Eliasson också till. Jag finner inte att det är något samband. Det skulle väl snarast vara en fördel för SIDA, om man där fick större erfarenhet och hade mera anslag när man nästa år skall presentera långtidsplanen. Vi har väl ingen anledning att hålla igen på informationskostnaderna nu därför att en långtidsplan skall komma.

Jag hoppades bara att vi kunde ha fått samma besked här i dag.

Fru talman! Herr Korpås diskuterade ytterligare internationaliseringen av undervisningen. Jag tror inte att vi kommer så mycket längre. Jag har stor respekt för hans ärende att få till stånd en internationalisering av undervisningen. Jag vill bara påstå att utskottet har visat allt vad som är i gång på detta område. Det behövs också framställning av material, men det är givet att det inte hänt något förrän den internationaliserade undervisningen har nått eleverna i deras medvetande och påverkar deras allmänna kunskapsförråd. Men vi får väl ta litet tid på oss. Det viktiga är väl ändå att man gör dessa samlade ansträngningar som jag tidigare försökt beskriva. Herr Dahléns inlägg har jag egentligen inte någon anledning att kommentera. Han får nu läsa protokollet, både vad utrikesministern och jag sagt om familjeplaneringen, och så avvakta utvecklingen. Jag kan inte ge några andra råd på den punkten. Om de reservationer som herr Wirmark talade för vill jag säga att utrikesutskottet i sitt utlåtande om Zambia och Botswana redovisar fakta om utgångspunkterna för en vidare planering. Jag har sökt visa vad det avses med denna planering. I fråga om informationsanslaget på 800 000 kronor är det naturligtvis bestickande att säga att jag talar för information men att jag är med om att stryka ned anslaget. Jag anser emellertid att vi inte fått full verkningskraft genom samarbetet med olika organisationer för att få dem som medarbetare i denna viktiga uppgift. Jag gör gärna denna bekännelse. Det är möjligt att om vi sparar dessa 800 000 kronor ett år så kan vi med en bättre ordning göra dessa 800 000 kronor värda mera än om vi försöker portionera ut dem nu med de metoder som vi för närvarande har, Till sist skulle jag till herr Virgin vilja säga att jag inte tror att vi kan bli eniga om vår uppfattning om Cuba. Det tillhör de frågor om vilka jag sade att vi inte skall låtsas att vi är eniga, ty det är vi inte. Herr Virgin sade i sitt anförande att en del av socialdemokraternas göranden och låtanden var betingade av inrikespolitiska bevekelsegrunder. Jag kan ställa motfrågan: Är inte ställningstagandet till Cuba från moderata samlingspartiets sida också i så fall betingat av inrikespolitiska bevekelsegrunder? Och kan inte, herr Virgin, se någon fördel i att medverka till att bryta isoleringen omkring ett land, det må vara vilket som helst, men i detta fall Cuba?

Fru talman! Om u-länderna känner sig besvikna över i-ländernas biståndsinsatser hittills och över att insatsviljan tycks tendera att minska redan i själva upptakten av det andra utvecklingsdecenniet, är det många eller borde det åtminstone vara många inom i-länderna som känner direkt sorg över att vi alltså tycks kunna skymta en sådan tendens. Jag tänker givetvis för vårt eget lands vidkommande på de av en viss, kanske t.o.m. växande opinion understödda antydningarna om att vi nog inte kan hålla ens den 2S-procentiga ökningstakten, och detta i ett läge då vi måste väsentligt öka denna takt om vi skall nå enprocentsmålet 1975. Vi tenderar egentligen därmed att något justera en allt viktigare del av vår utrikespolitik, eftersom biståndspolitiken blivit ett viktigt inslag i utrikespolitiken och för övrigt även i vår säkerhetsoch försvarspolitik. Jag tänker på förra årets i och för sig ofullgångna beslut om biståndsoch katastrofut bildning som alternativ till värnpliktsutbildning. Detta beslut fattades med försvarspolitisk motivering. Vi som även i år motionerat om ett verkligt utbyte av värnpliktstjänstgöring mot biståndsarbete i u-länder och blivit nedvoterade även i år förstår att det är tendensen till minskad vilja att bistå u-länderna som tydligen ligger bakom detta förhållande, man må sedan dölja det bakom ett sådant förment motiv som att värnpliktslagen skulle behöva ändras om motionärernas yrkande bifölls. Varför skulle annars en sådan ändring betecknas som så svår? Fru talman! Den kvantitativa sidan av vårt u-landsbistånd inger alltså stor oro. Om inte en väsentligt ökad informationsverksamhet rörande angelägenheten av i-ländernas praktiska ansvar för u-ländernas utveckling radikalt kan förändra opinionsklimatet till dessa länders förmån, har man anledning att misströsta. Den saken berördes i replikskiftena nyss. Det bör vara fråga om inte bara en ”tillräcklig” — den saken är vi väl överens om — utan också en objektiv information både om u-länderna som sådana och om de olika biståndsinsatserna. En svensk missionsledare har nyss berättat för mig att eleverna vid pastorsseminariet i Ngouedi i Kongo-Brazzaville blivit intervjuade i ett reportage av Sveriges Radio och då bl.a. fått frågor om hur missionärerna uppfattades av befolkningen. De hade försökt ge en objektiv beskrivning av folkstämningen, där de refererade både kritiska och fördelaktiga omdömen. Då reportaget sändes var dock enligt min sagesman endast de kritiska omdömena medtagna. Sådana snedvridningar undergräver förtroendet för u-landsarbetet här hemma, det må vara missionens eller av andra bedrivet biståndsarbete som drabbas av reportersaxarnas härjningar i de gjorda bandinspelningarna. Jag skall nu något beröra u-landsbiståndets kvalitativa sida, väsentligen i informativt syfte men också för att fästa regeringens speciella uppmärksamhet på ett par aktuella dokument rörande u-landsbiståndet. Förra året ägnade vi stor uppmärksamhet åt frågan om ökade ansträngningar för att främja industrins utveckling i u-länderna. I år följs resonemangen upp både i propositionen och i motioner bl.a. från vårt håll. Så t.ex. ämnar SIDA i samverkan med olika myndigheter och organisationer närmare undersöka hur man skall kunna tillgodogöra sig tillgänglig expertis i fråga om industriutveckling i u-länderna. Jag förmodar att det då rör sig om expertis, speciellt inriktad på u-landsförhållanden och u-landsmiljöer i vid mening. Det konstateras i propositionen att industrialiseringen främst kommit städerna till del genom utländska företag som använt en teknik anpassad i första hand till marknadsförhållandena i de rika länderna. Detta är en viktig orsak till att industrin i u-länderna i så ringa mån bidragit till att lösa dessa länders växande sysselsättningsproblem. Denna problematik var, fru talman, uppe till omfattande diskussion då Europarådets rådgivande församling i sin januarisession tog upp frågan om anpassning av medlemsstaternas u-landsbistånd till FN:s den 19 november förra året antagna u-landsstrategi för det andra utvecklingsdecenniet. Rådgivande församlingen sammanträdde för övrigt i närvaro av framstående företrädare för sådana DAC-länder utanför Europa som Australien, Canada och Japan, och diskussionen inleddes med ett större anförande av DAC:s ordförande Edwin M. Martin. Den hade också föregåtts av en särskild rundabordskonferens med ett stort antal u-landsexperter från bl.a. FN, ILO, UNESCO, FAO, WHO, OECD, GATT och Världsbanken. Därtill hade det hållits ett seminarium i Strasbourg för u-landsarbetare, speciellt sådana som gjort erfarenheter såsom frivilligarbetare i u-länderna, och med deltagande även av representanter för ett flertal av dessa länder. Ämnet för detta u-landsseminarium var frågan om hur man skall få till stånd en verklig mobilisering av de mänskliga resurserna för social och ekonomisk utveckling. Sex rapporter var det dokumentariska underlaget för denna Europarådsförsamlingens debatt. Den viktigaste av dessa var givetvis den som byggde på rundabordskonferensens överläggningar. Både i denna rapport och i rapporten från u-landsseminariet riktas uppmärksamheten på behovet av vad man kanske kan kalla en speciell industrialiseringsmetodik eller strategi för u-länderna. Egentligen är det inte fråga om något nytt utan om en besinning på och slutsats av vad man ju så väl vet förut: stor brist på kapital och stort överskott av arbetskraft råder i u-länderna. Trots att nationalprodukten även i u-länderna växer ökar arbetslösheten både i städerna och på landsbygden i dessa länder. DAC beräknar att de arbetsföra på grund av stigande nativitet och trots allt sjunkande mortalitet skall öka under 1970-talet med 25 procent i u-länderna. Motsvarande tal för i-länderna uppges till 11 procent. Man har genom en enkel konsekvensanalys av u-ländernas läge i fråga om tillgång på kapital och arbetskraft börjat att allt bättre inse, att dessa länder i inledningsskedet av sin industrialisering behöver en teknik, som visserligen är modern men dock är av en delvis annan och mera lätthanterlig typ än den som tillämpas i de tekniskt högt utvecklade i-länderna.

Varken inom jordbruket eller i industrin i många u-länder har man praktiska möjligheter att i varje fall omedelbart använda de tekniskt avancerade produktionsmetoderna.

Denna specialteknik har för övrigt ganska ingående utvecklats även vad det gäller t.ex. bostadsbyggnad och stadsplanering i u-länderna men bör givetvis vetenskapligt bearbetas än ytterligare och framför allt praktiskt prövas.

Gruppen, som jag hade förmånen att tillhöra som Europarådets rapportör, betonar vikten av att det informationscentrum man syftar till att bygga upp verkligen blir ett kvalificerat organ och alltså gör mer än att t.ex. ägna sig åt enkel dokumentationsförmedling. Det gäller att få till stånd ett mera aktivt utbyte av frågor och svar om den teknik det här rör sig om. Det finns på sina håll ute i världen mindre kvalificerade organ för denna ”intermediate technology” men inte något högt specialiserat och kvalificerat organ för verkligt aktiv service på internationell nivå rörande denna teknik eller, som den ibland rent av har kallats, filosofi. För övrigt uppmanar Europarådsresolutionen medlemsländerna att söka anordna ett nät av informationscentraler för allmänt utbyte av olika typer av erfarenhetsmaterial om u-landsbiståndet. FN:s plan på att organisera en egen internationell frivilligkår för u-landsinsatser aktualiserar också vikten av starkt utbyggd information om u-länderna för att öka intresset för dessa länder och allmänt stärka biståndsviljan. Själva förutsättningen för att den kåren skall kunna komma till stånd är att man får till stånd en allmänt breddad kunskap om dessa ting.

Frågan är då om den svenska regeringen är beredd att använda sitt inflytande i ministerrådet — t.ex. genom regeringens nyutnämnda Europarådsambassadör — och i OECD för att främja den tidigare nämnda konsultationsgruppens uppslag om ett internationellt informationscentrum av det slag det här gäller. Det skulle ju ligga helt i linje med vårt allmänna intresse att främja u-ländernas industriella utveckling och kanske ge SIDA möjlighet att ”tillgodogöra sig tillgänglig expertis i fråga om industriutveckling” som det står i propositionen — i varje fall på litet längre sikt. För övrigt vill jag instämma i SIDA :s påpekande att ”förberedelser i en nära framtid bör inledas för biståndsverksamhetens omfattning och inriktning under åren närmast efter 1974/75, dvs. för tiden efter det år då enprocentsmålet, vilket av statsmakterna angivits såsom ett etappmål, har passerats”. Jag ber, fru talman, att få yrka bifall till samtliga de reservationer som har herr Dahlén såsom första namn. Det jag har sagt anknyter närmast till punkten 4, men även de övriga reservationerna med herr Dahléns namn ber jag alltså att få ansluta mig till.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till vpk-motionerna nr 674 rörande anslaget till Världsbanken och nr 1186 rörande handelspolitiken gentemot de fattiga länderna. Detta bifallsyrkande sker inte med avsikten att bara förorda smärre ändringar i biståndsschemat. Det sker utifrån en helt annan syn på den s.k. biståndsfrågan än den officiellt förhärskande. När andra världskriget var slut drog genom världsopinionen en kraftig våg av intresse för internationella problem. Särskilt inom den yngre generationen tog sig detta uttryck i ett progressivt engagemang i frågan om världsfattigdomen. Men också andra intressen var ute, intressen vilkas strävan var att hänsynslöst utnyttja den radikala ungdomens naiva men oftast ärliga internationalism. En efter en började de unga entusiasterna märka hur de var brickor i ett spel, bedrivet av dem som hade den verkliga makten och som hade sina speciella syften med biståndspolitik. Gradvis avslöjades inom biståndsverksamhetens olika grenar de mest häpnadsväckande politiska skandaler. Både i utlandet och i Sverige kom det fram pinsamma ting rörande politiker och byråkrater som skapat sig ställning och karriär på ett föregivet engagemang i u-landsfrågan. För den ene efter den andre kröp det fram, att de i åratal suttit i olika internationella organisationer och motarbetat alla genuina och uppriktiga sociala befrielsetendenser i de fattiga länderna, att de i åratal i sin verksamhet fått pengar och instruktioner från CIA, det amerikanska hemliga underrättelseväsendet. I den privata och offentliga Stockholmsbyråkratins city och även i detta hus har jag sett ansikten vilkas sammanhang med denna världsimperalismens intrigverksamhet är mig alltför välbekanta. Vid sidan av denna CIA-infiltration i internationella verksamheters olika grenar kördes också en propaganda som avsåg att motverka den politiska insikten och medvetenheten hos gemene man och kanalisera opinionen för de fattiga länderna i former som var ofarliga och harmlösa för världskapitalismen. Det var hela den falska humanism och föregivna fredsvänlighet som argumenterade för ökat bistånd utifrån den utgångspunkten, att den s.k. hjälpen skulle bidra till att dimpa och hindra en social oro i de fattiga länderna, en social oro som skulle bli farlig för världsimperialismens intressen och dess allmänna stabilitet. Var och en som känner verkligheten förstår hur falsk denna hycklande humanism, denna föregivna fredsoch harmonilära är, och vilka maktintressen som döljer sig bakom dess propagandister. Man för t.o.m. fram att biståndspolitiken skulle vara en del av försvarspolitiken på så sätt att biståndet skulle minska risken för krig och därmed eventuellt medföra besparingar i de nationella rustningsbudgeterna. Hela utgångspunkten för denna propaganda är inte dikterad av humanism och medmänsklighet. Den är dikterad av en strävan att stärka imperialismen. Ty krig skapas inte av de fattigas fattigdom. Krig kommer på grund av de rikas drift att öka sin rikedom på de fattigas bekostnad. Därför är det falskt att sprida uppfattningen att de fattiga i världen hotar oss andra, när det i verkligheten är den del av världen där vi befinner oss, vars regimer med all makt inte bara hotar utan brutalt underkuvar och slår ner folkens strävanden i andra delar av världen. Propagandan att det är fattigdomen och inte rikedomen som skapar krig har ytterst till avsikt att hetsa mot den sociala revolutionen i de fattiga länderna och att skrämma de västerländska nationernas folk, att hindra dem från att medvetet rikta sin kritik mot de egna regimernas imperialism och krigspolitik. Propagandan att fattigdomen skapar oro och krig är ett led i biståndspolitikens allmänna syfte, som är att skydda imperialismens positioner hemma och ute i världen. Med agentfonder och försåtlig antisocialistisk propaganda, med hycklad humanism och kallhamrad beräkning har de unga internationalisterna förts in i finanskapitalets planer och missbrukats i dess stora internationella offensiv. Karl Marx hade sagt: Proletärer i alla länder, förena er! Det västerländska kapitalet svarade: Finansiärer i alla länder, förena er! Under den parollen lurar man också den hederliga, folkliga delen av u-landsopinionen att arbeta. För vad är denna s.k. biståndsverksamhet? Vad är denna Världsbank och denna överföring av svenska lönearbetares pengar till diverse projekt i diverse länder? Den ingår i ett större sammanhang, en stor internationell plan. Efter andra världskriget och inte minst efter den kinesiska revolutionens seger upplevde det internationella kapitalet trängseln på världsmarknaden starkare än någonsin. Också i politisk bemärkelse var den internationella kapitalismen starkt beträngd. Ur denna situation formulerades imperialismens stora motoffensiv. Man sökte vägar att vidga marknaderna. Man startade en serie politiska och militära aggressioner och kupper. För att underlätta den ekonomiska imperialismens rörelsefrihet föredrog man att driva delar av kapitalexporten via internationella organ. Detta sammanhängde också med att de imperialistiska makterna inte i samma utsträckning som förr kämpar med varandra utan mer söker att i samarbete dela byte och marknader. För att vidga marknaderna och öka utplundringen var det också nödvändigt att satsa på en mängd sådana investeringar som utgjorde förutsättningar för affärsmässig profit, men som i sig själva inte alltid var i kommersiell mening direkt vinstgivande. Kostnaderna för denna typ av projekt är det som nu under namnet internationell biståndsverksamhet skattevägen taxeras ut av de lönarbetande i industriländerna. I detta sammanhang är den svenska biståndspolitiken infogad — underordnad den imperialistiska supermaktens ekonomiska och politiska offensiv. Låt oss se mera konkret hur det går till. En huvudmottagare för svenskt liberalt bistånd har sedan länge varit Etiopien. Det är ett av de få länder där former av livegenskap existerar. Det är ett land vars regim för ett öppet krig mot befrielserörelsen i Eritrea. Vid sidan av Sydafrika har det den reaktionäraste regimen på den afrikanska kontinenten. Regeringen i Sverige finner det i dag pinsamt att tala om Etiopien, eftersom opinionen reagerar mot att kanalisera pengar dit. Men man föreslår i år fortfarande betydande summor till etiopiska projekt. Och man har tigit i åratal med att Sverige hjälpte etiopiska staten att bygga upp den krigsmakt som i dag sätts in mot Eritrea. Man har också tigit med att svensk polis med sina organisatoriska hjälpinsatser bidrog till att försöken att störta Haile Selassies medeltidsregim inte lyckades. En annan stor biståndskund är Pakistan, Vi vet alla vad som pågår i Bengalen i dag. Vi vet också att den pakistanska militärdiktaturen vägrar att låta folkmajoriteten i Bengalen använda sitt eget språk, att den hänsynslöst slår ned all progressiv opposition, att den trampar Bengalens självstyrelseavtal från 1948 under fötterna. Och ändå har strömmen av pengar till detta augiasstall troget flödat, och skall i år fortsätta att flöda. Mot pengarna till Nordvietnam har man samvetsbetänkligheter så länge det är krig, men för Etiopien och Pakistan gäller en annan politisk logik. Den svenska utvecklingsfonden för Latinamerika, knuten till den regionala banken, har helt utnyttjats för projekt i Brasilien. Detta land har sedan 1964 en av de hårdaste reaktionära militärdiktaturerna i Latinamerika. År 1964 störtades den laglige presidenten Joao Goulart, som de amerikanska kapitalisterna hatade för att han ville minska landets beroende av USA. Då upprättades Latinamerikas kanske hårdaste militärdiktatur vid sidan av Paraguay, då nedtrycktes medborgerliga frioch rättigheter, då fängslades och mördades parlamentariker, studentoch fackföreningsledare. Och ändå stödde Sverige Brasilien, ändå ger man anslag åt Världsbanksgruppen, som efter militärkuppen 1964 flerdubblat penningflödet till Brasilien. Och när det kommer offer för den brasilianska diktaturen hit till Sverige, vägrar invandrarverket att ens gå med på att de är politiska flyktingar. Diktaturens tidningar kan öppet skryta med att brasilianer inte kommer att ges asyl i Sverige. För diktatorn Garrastazu Medici, för storkapitalisten Juracy Magalhaes och hans svenska företagspartners skall det gå att få pengar. Men för Sergio Valeca, den brasilianske studenten vars fall nu i dagarna är aktuellt, för honom skall, om invandrarverket får som det vill, inte finnas någon frihet här. Sådan är den falska internationalismen. Och denna Världsbank och dess satellitorgan, som man ständigt beviljat pengar till, vad är den, och varför har kommunisterna yrkat avslag? Sedan 1946 har banken haft fem ordförande. Alla fem har kommit från toppskikt inom den amerikanska storfinansen. Den nuvarande, Robert McNamara, är f. d. topptjänsteman i Ford Motor Company och f.d. amerikansk krigsminister och administratör av Vietnamkriget. Detta är ingen slump. Det stämmer både med de ekonomiska utplundringssyftena och med strävan att slå ner frihetsrörelserna. Och vem får pengar från Världsbanksgruppen? De högsta summorna per invånare räknat har i Asien gått till Malaysia, Chiang Kai-sheks Formosa, Sydkorea och Thailand — alla pålitliga fascistregimer, den sistnämnda dessutom krigförande på USA:s sida i Indokina. Till de stora låntagarna hör också det rika Australien och den amerikanska satelliten Filippinerna. I Mellersta Östern är Israel och Iran de proportionsvis största låntagarna. I Afrika går den näst största posten till Sydafrika. Stora kunder är även Etiopien och Rhodesia. Det är de politiskt mest reaktionära och mot privatkapitalet öppnaste regimerna som gynnas. Regimer som vill begränsa privatkapitalets spelrum, som Algeriet, Cuba, Zambia eller Egypten, blir snävt behandlade. Indonesien fick praktiskt taget inga pengar före 1968. Men sedan general Suharto med stöd av CIA tagit makten och minst 700000 kommunister mördats har herr McNamara uttalat sig för en stark prioritering av bankens aktivitet på Indonesien. Denna Världsbank, som nu får pengar av skattebetalarna i Sverige, och dess tvilling, Internationella valutafonden, där Sverige är medlem, ställer också bestämda krav på dem som skall åtnjuta dess intresse. Man kräver och har krävt att mottagarlandet skall avstå från att kontrollera export, import, valuta och kapitalflöde. Man kräver löneoch prisstopp. Man kräver nedskärningar i de statliga utgifterna. Man har i vissa fall krävt skattelättnader för utländska privatföretag och krävt att mottagarlandet skall sälja exportprodukter till underpris. Till denna institution, som förkroppsligar utsugarintressena i världens alla delar, skall pengar taxeras ut av löntagarna i Sverige. Vad gör Världsbanken i Grekland? Före överstarnas kupp gjorde den i stort sett ingenting. Men efter 1968 har plötsligt herr McNamara funnit Grekland moget för bankens aktiviteter. Att Sverige skall indirekt understödja dylikt är kanske trots allt inte så märkligt. För samtidigt som socialdemokratiska partiarbetare i ärlig förtrytelse protesterar mot den aktuella grekiska handelskontakten, så vet Exportföreningen att den handlar helt i enlighet med regeringens direktiv. Vad det socialdemokratiska partifolket kanske borde få reda på är den intressanta historien om den grekiske biträdande ministerns besök i Sverige 1969 — herr Milon som i hemlighet på franskt pass kom hit och deltog i en konferens om europeiskt transportsamarbete. Sådan är nämligen den falska internationalismen. Lika dubbelbottnad är den svenska politiken gentemot befrielserörelserna i södra Afrika. Man fredar sig med en mycket begränsad och strikt humanitär insats på 10 miljoner. Samtidigt vägrar man i FN:s generalförsamling — det gjorde man den 19 november i fjol — att vara med om att uppmana NATO-länderna att dra tillbaka sitt stöd till Portugals kolonialkrig; resolutionen antogs för övrigt med 99 röster mot 7. Och inte heller desertörerna från den portugisiska armén, av vilka några nu uppehåller sig illegalt här i landet, ger man någon fristad. Bakom denna dubbelbottnade attityd ligger medvetandet om att Portugal är ett objekt för svenska utlandsinvesteringar och att goda förbindelser på handelns område är till fördel för det svenska kapitalet. Fru talman! Att allmänt kalla de penningströmmar vi här diskuterar för bistånd är i grunden fel. Jag förnekar inte att det finns enskilda projekt som är till fördel för folket i agrarländerna. Det finns också projekt i den svenska biståndsverksamheten som i ett annat och mer progressivt sammanhang skulle ha varit riktiga ur samma synpunkt. Men generellt sett är det inte ett bistånd åt några andra än de stora multinationella företagen och den lilla klass av satelliter som dessa kan räkna med bland utsugarna i tredje världens länder. Vad det i verkligheten handlar om är att öka exploateringen av folken i tredje världen. Vad det handlar om är en låneverksamhet som dömer dessa människor till en evig skuldsättning åt industrinationernas kapitalister. Av Mexicos export går över hälften åt till att betala vinster och låneräntor åt utländska kapitalister. I Nigeria går det åt 30 procent, i Colombia 32 procent, i Venezuela 26 procent. Om man varje år ökar utlåningen till de fattiga länderna med 1 000 miljoner dollar och lånen t.ex. löper med 5 procents ränta på tjugo år, tar långivaren det tjugonde året hem tre gånger så höga inbetalningar som under femte året. Och för att ständigt kunna vidga denna utsugning krävs investeringar i s.k. infrastruktur. Det är denna typ av investeringar som bl.a. den multilaterala biståndsverksamheten finansierar. De betalas alltså inte av profitörerna utan av de lönearbetande i Sverige och andra industrinationer. Biståndet är oftast inte ett bistånd till utveckling, utan ett bistånd till utplundring. Den tid börjar närma sig då detta blir alltmer uppenbart för opinionen här i landet. Folk reagerar mot denna form av bistånd. De falska snyftfilosoferna bland biståndspolitikens anhängare kommer säkert att kalla detta reaktionärt. I själva verket börjar folk få upp ögonen för hur just den nuvarande biståndspolitiken är reaktionens och imperialismens redskap. De verkliga reaktionärerna är de som vill stödja Världsbanksgruppen med pengar och de som motionerar om att vi skall vägra stödja länder som Cuba. De verkliga reaktionärerna är de som skickar tillbaka flyktingar till juntans Grekland samtidigt som de den första maj ordar om den grekiska demokratin. Det är tid att göra upp med den falska humanismen. Det är tid att avslöja dem som skyler profitsiffrorna med lösryckta blad ur Nya testamentet. Det är tid att avslöja dem som i biståndsdebatten söker skapa ett falskt och ytligt broderskap mellan utsugare och utsugna. Det är tid att gå till angrepp mot Sveriges invävning i världsimperialismens mönster. Den ökade ström av pengar som taxeras ut från de arbetande i Sverige skall inte gå till börsmatadorerna i New York eller Frankfurt, inte till parasiterna i de fattiga ländernas överklass, inte till CIA-agenterna eller mutkolvarna vid kejsarhovet i Addis Abeba. De skall gå till de rörelser och de krafter som vill och kan ta på sig kampen för de utnyttjade folkens och klassernas ekonomiska och politiska befrielse från imperialismen.

Herr talman! Detta är den första biståndsdebatten i den svenska riksdagen sedan ingången av Förenta nationernas andra utvecklingsårtionde.

Detta är ett utslag av en i ökande grad nödvändig samordning av den totala biståndsgivningen till de fattiga länderna — jag vill nästan säga inordning av dess skilda komponenter i en gemensam, internationellt godtagen strategi, med åtföljande planeringsoch verkställighetsåtgärder. Argumentationen i de allmänna resonemangen på denna punkt, i propositionen och i utskottsbetänkandet, utgör också en uppföljning av det aktiva bidrag som Sverige som FN-medlemsstat lämnade till förberedelsearbetet på DD2-strategin. En andra anledning till tillfredsställelse utgör det förhållandet att förslagen till anslag för biståndsverksamhet under nästa budgetår innebär att riksdagens principbeslut 1968 om uppnående av enprocentsmålet under budgetåret 1974/75 följs upp. Jag fann mig redan i riksdagens allmänpolitiska debatt den 19 januari i år ha anledning att understryka hur betydelsefullt det är att utbyggnaden av denna verksamhet sker så, att vårt land når det av riksdagen uppställda målet vid den av riksdagen beslutade tidpunkten. Vi har genom vårt internationella agerande och framför allt genom vår aktiva medverkan vid tillkomsten och antagandet av DD2-strategin ett politiskt och moraliskt ansvar att följa upp utfästelser som har gjorts för den del av utrikespolitiken som biståndsverksamheten utgör. Det kan måhända bli svårt, men det är en fråga om vårt internationella förtroende. Vid ingången till andra utvecklingsårtiondet finns det skäl att dra oss till minnes att 1960-talet — det första utvecklingsårtiondet — inte medförde en minskning utan en ökning av klyftorna mellan världens rika och fattiga, inte medförde större rättvisa och jämlikhet i världen utan mindre, inte medförde mer av social utjämning och rättvisare fördelning utan mindre. Den kända brittiska utvecklingsekonomen Barbara Ward påpekade i en artikelserie för en tid sedan att 1960-talets ekonomiska och sociala utveckling, eller brist på utveckling i u-landsvärlden, ser ut att ha utlöst en serie varandra motverkande krafter, som har skapat en serie onda cirklar och en nedåtgående spiralrörelse. Om den rörelsen inte kan hejdas och småningom förbytas i sin motsats, hotar politiska orosutbrott i ökande antal och omfattning. Ingen vet vart en sådan situation kan leda. Herr talman! Det är riktigt att u-världen i sin helhet uppnådde en ekonomisk tillväxt av 5 procent av bruttonationalprodukten — det för 1960-talet uppsatta målet — vid årtiondets slut. Men ett stort antal enskilda u-länder nådde icke dit, och tar man hänsyn till den snabba befolkningstillväxten genom att se på bruttonationalprodukten per invånare, stannade åtskilliga u-länder på minus jämfört med vid årtiondets början. Än allvarligare är att ekonomisk tillväxt i sig — någonting som av många tyvärr fortfarande sätts lika med utveckling — visade sig inte bara ur stånd att åstadkomma en rimligt rättvis fördelning av nationella tillgångar mellan grupper och regioner i det enskilda u-landet, utan att tillväxtprocessen som sådan tvärtom skapade nya eftersatta grupper, en ny fattigdom, ökade orättvisor. Felsatsningen, i form av att västerländskt ekonomiskt tänkande och västerländsk teknik tillämpades på u-ländernas industrialisering och ekonomiska tillväxt, gjorde mätaren av tillväxt — nämligen bruttonationalproduktsökningen — till mål för tillväxten och visade sig leda till ödesdigra snedvridningar av resursanvändning och resursfördelning. Vid en återblick på 1960-talet kan man som en sammanfattning säga, att målen för utveckling blev fel ställda, en otillräcklig mätare av utveckling förvandlades till mål, och medlen att nå målen blev fel valda. Resursflödet från den rika till den fattiga världen minskade i stället för ökade. Enprocentsmålet var långt ifrån uppnått vid årtiondets slut. En så stor del av resursflödet bestod av privata vinstbärande investeringar, att för en hel utvecklingsregion som Latinamerika slutresultatet totalt sett blev ett utflöde av resurser till den rika världen i stället för tvärtom. Resultatet blev att med jämförelsevis få undantag fick människorna i u-länderna det svårare under 1960-talet i stället för lättare. Jämfört med världens få rika som blev allt rikare blev världens många fattiga allt fattigare. Det var i detta läge, herr talman, och i förberedelsearbetet för 1970-talet, det andra utvecklingsårtiondet, som en omsvängning i synen på utvecklingsprocessen började komma till stånd. Som den kommer till uttryck i DD2-strategin, har denna omsvängning ännu inte blivit så total som många med mig tror vara nödvändigt. Men en rörelse är på väg, som kanske kan leda in på rätt spår för 1980-talets utvecklingsarbete. 1970-talet kan bli en vändpunkt i fråga om utvecklingsfilosofi och utvecklingspolitik. I den internationella utvecklingsdebatten har man bl.a. börjat klarlägga bakgrunden till att 1960-talet i så stor utsträckning gick snett. Inte minst finns det en vaknande insikt om hur mycket svårare utvecklingsarbete är än man i den första entusiasmen föreställde sig, inte minst vilka svårbemästrade psykologiska mekanismer, inom u-länderna och mellan u-länder och industriländer, som utvecklingssamarbetet rör vid och påverkar. Biståndsverksamhet är en ännu mycket ung verksamhet, och den drabbas ännu av åtskilliga barnsjukdomar. De måste förstås och accepteras, men de måste också botas, helst förebyggas. Som en sådan barnsjukdom ser jag den alltför länge dominerande tron bland både västvärldens och u-landsvärldens — vid universitet i väst utbildade — ekonomer, att det skulle vara möjligt att överföra och tillämpa ekonomiska modeller från tekniskt och ekonomiskt högutvecklade industriländer på uppgiften att lyfta traditionella samhällen ur fattigdomen.

En ytterligare orsak till att 1960-talets resultat inte blev bättre ser ut att vara att så många u-länder ännu saknar den samhälleliga basorganisation som är nödvändig för ett stabilt uppbyggnadsarbete. I stor utsträckning är detta ett ännu bestående arv från kolonialtiden, vars herrar saknade insikt i och känsla för detta fundamentala behov i sina kolonialområden. Nu finns det i ett stort antal u-länder inte den nödvändiga apparaten för diagnosställande, utvecklingsplanering, beslutsfattande och verkställande av beslut, i form av acceptabla data som underlag för en tillförlitlig statistik, en effektivt fungerande administration och en samhällsstruktur som gör det möjligt att i praktiken genomföra beslutade utvecklingsinsatser. Och för det fjärde innebär naturligtvis själva det faktum att en mycket betydande krets av u-länder — ehuru de är politiskt oberoende — är praktiskt taget lika ekonomiskt och handelspolitiskt beroende av västländerna som under kolonialtiden, ett allvarligt handikapp i deras utvecklingsansträngningar. Den omsvängning i tänkandet som har skett i den internationella debatten kan dateras till 1960-talets sista år — tiden för utvecklingsstrategins födslovåndor. Vad man än må säga om detta dokument som en kompromissprodukt av 127 självständiga FN-medlemsstater kvarstår att det internationella samfundet för första gången i världshistorien har samlat sig kring ett sådant dokument, med ambitiösa mål för 1970-talets utvecklingsinsatser och med riktlinjer för arbetet att nå dessa mål. Värdet i detta ökar ytterligare genom det faktum att strategin är ett politiskt instrument, utarbetat och antaget av representanter för regeringarna i medlemsstaterna, med u-länderna i klar majoritet. I detta dokument är nu inskrivet den nya syn på utvecklingsprocessen som kallas det integrerade eller enhetliga synsättet. Vårt land har verksamt bidragit till genombrottet för denna åskådning, enligt vilken ett samhälle utgör ett enda socialt system, där en ensidig inriktning av utvecklingsarbetet på en eller ett par sektorer får en skadlig effekt, genom att hindra en harmonisk total samhällsutveckling. I stället måste samlade och väl planerade åtgärder sättas in på alla sektorer, för alla befolkningsgrupper och för alla delar av landet, och på ett sådant sätt att insatserna förutsätter och stöder varandra. Detta verkar, av företagna fältstudier att döma, att vara alldeles särskilt viktigt i de mest underutvecklade och fattiga länderna, där en ensidig satsning på ekonomisk tillväxt visat sig få långvariga sociala och därmed utvecklingsmässiga skadeverkningar. Det viktiga är naturligtvis den nya tonvikten på fördelningsaspekten, understrykandet av att utvecklingsmålet måste vara att framstegen kommer alla till godo, att uppgiften främst är att bygga ett rättvist och rättfärdigt samhälle. Detta är en återklang av rapporten från det av Förenta nationerna anordnade s.k. Stockholmsmötet i september 1969, då tio utvecklingsekonomer — majoriteten av dem från u-länderna — formulerade sina kriterier på en integrerad och samlad harmonisk utvecklingsprocess i följande punkter: 1. Den gör alla befolkningsgrupper delaktiga av utvecklingsresultaten och integrerar framför allt marginalgrupper och marginalregioner. 2. Den betraktar det som en viktig uppgift att aktivera så vida grupper av befolkningen som möjligt, göra dem politiskt medvetna och säkra deras medverkan i utvecklingsansträngningen. 3. Den syftar till social rättvisa och alltmer minskade klyftor mellan olika befolkningsgrupper. 4. Den ger hög prioritet åt uppgiften att utveckla samhällets mänskliga resurser. Det bör vara en orsak till särskild tillfredsställelse för Sverige att en av oss framlagd resolution vid FN:s generalförsamling hösten 1970 blev enhälligt antagen, eftersom den resolutionen bl.a. innehåller en uppmaning till medlemsstaterna att man i 1970-talets utvecklingsplanering skall i alla tillämpliga delar inkludera dessa Stockholmsmötets fyra Herr talman! Vi skall naturligtvis inte hysa några illusioner om att detta enhetliga synsätt kommer att snabbt slå igenom i den praktiska utvecklingsplaneringen på det nationella och det internationella planet. Men de som tror på detta sätt, att betrakta utvecklingsproblemen såsom ett mer bärkraftigt underlag för en mer framgångsrik utvecklingsplanering än tidigare, kan ändå registrera vad som har skett som en viss framgång. Den måste nu följas upp. Herr talman! Jag skulle vilja säga ett par ord, nästan rubrikmässigt eftersom talarlistan fortfarande är lång, om två konkreta utvecklingsproblem, som enligt min uppfattning är typiska utslag av vad jag här har sagt om utvecklingspolitikens principiella innebörd. Det första hänger samman med vad jag nyss har angivit som ett av huvudmisstagen under 1960-talet, nämligen överförandet av västerländska ekonomiska modeller på u-landsproblematiken, så att man bl.a. praktiskt taget generellt godtagit och välkomnat varje ny teknisk landvinning som sådan och har varit angelägen att tillämpa den i praktiken, utan att söka i förväg grundligt tänka igenom dess eventuella negativa sidoverkningar. Ett exempel — mångomtalat sådant — är den s.k. ”gröna revolutionen”, det tekniska genombrottet i u-ländernas jordbruk, den som totalt sett har gett världen en respit i strävandena att skapa balans mellan tillgång och efterfrågan på livsmedel. Nu börjar man förstå att dess betydande makroekonomiska vinster måste vägas mot uteblivna ekonomiska förbättringar på mikroplanet, nämligen för dem som bäst behöver dem, småbönder, jordlösa arrendatorer. Den gröna revolutionen har ökat de sociala och ekonomiska klyftorna, den har på sikt skapat risk för ytterligare arbetslöshet på landsbygden och allvarligt försenat nödvändiga jordreformer. ”Om den gröna revolutionen inte åtföljs av en revolution grundad på social rättvisa, lär den inte förbli grön”, yttrade Indira Gandhi för några månader sedan. Och inom FN och på andra håll är ett arbete nu på gång med att undersöka den gröna revolutionens sociala verkningar och för att därmed medverka till att den gröna revolutionen förblir grön. Det andra problemet är u-ländernas miljöproblem. Den intensiva debatten i de rika länderna kring dessa överhängande akuta frågor har, tyvärr, ännu inte någon motsvarighet i u-landsvärlden, trots att u-landsvärlden redan har fullt upp av allvarliga både importerade och inhemska miljöproblem. Om inte u-länderna ganska snabbt kommer att beakta dessa miljöproblem som en viktig aspekt av de totala utvecklingsproblemen och tar itu med dem därefter, kan man befara att de kommer att bli u-länderna och oss alla övermäktiga. Miljöproblemen har ju sin orsak i snabb befolkningstillväxt, industrialisering och urbanisering, processer som under de närmaste decennierna kommer att karakterisera den stora u-landsvärlden. FN:s miljövårdskonferens nästa år måste därför ha som en av sina verkligt angelägna uppgifter att söka få u-länderna att identifiera sina miljöproblem, se dem som en betydelsefull aspekt av sin utveckling, alltför kostsam i mänskliga, sociala och ekonomiska värden att längre skjuta åt sidan. För detta behövs inte minst en på u-världens problem och behov betydligt mer än nu inriktad vetenskaplig forskning, liksom utarbetandet av en för u-ländernas förhållanden och utvecklingsbehov användbar teknik. Det är en av DD2-strategins svaga punkter, att de rika länderna i höstas inte kunde fås att i det avseendet nu precisera några klara insatsåtaganden. En ökad andel av forskningsoch utvecklingsarbetet i industriländerna måste komma att inriktas på sådana u-landsbehov, och här bör också vårt land känna ett särskilt ansvar. Vid FN:s första översyn av DD2-strategins praktiska tillämpning, som äger rum 1973, kommer det här problemet utan tvekan att återkomma. Herr talman! Det är ju väl känt att man inom FN-systemet, i detta fall FN:s utvecklingsprogram UNDP, samtidigt med att DD2-strategin utarbetades och antogs också har sett över FN-biståndets struktur och administration i den s.k. Jacksonstudien. Genom beslut på grundval av den studien ställs det enskilda u-landet, dess problem, behov och utvecklingsinriktning i centrum för biståndsplaneringen. Det enskilda u-landet bär naturligtvis självt ansvaret för sin ekonomiska och sociala utveckling och bär ju också självt den största finansiella bördan för detta. UNDP-chefen Paul Hoffman beräknar att 85 procent av de finansiella investeringarna i u-länderna betalas av dem själva. Men för det bistånd som måste till, ofta på strategiskt viktiga samhällsområden, skall det ske en samlad programmering på grundval av landets egna planer och prioriteter. För att en sådan länderprogrammering skall bli effektiv och resultatrik krävs emellertid att den sker på basen av en god utvecklingsplan, så långt möjligt präglad av den integrerade utvecklingens princip. I detta avseende kommer många u-länder att behöva och begära bistånd — många utvecklingsplaner i dag är knappast värda namnet, utan kan snarare kallas önskelistor på projekt ställda till hugade bidragsgivare. Därför blir följden i åtskilliga u-länder ibland onödiga biståndsprojekt, ibland dubbleringar, oftast föga av samordning. Den assistans som u-länderna här behöver och som gäller en av de mest trängande uppgifterna i dag, nämligen i fråga om rådgivning i utvecklingsplanering, programmering och samordning av olika biståndsprojekt inom denna ram, bör vara en internationell uppgift. Förenta nationerna bör vara det naturliga organet att fullgöra den. På sikt bör man hoppas att FN:s resurser att väl klara denna uppgift av så väsentlig betydelse i utvecklingsarbetet skall bli sådana att också finansiärerna av bilaterala biståndsprogram — 90 procent för närvarande av all officiell biståndsgivning — kan anse sig kunna acceptera en sådan FN-roll. De bilaterala biståndsinsatserna måste nämligen i ökad omfattning komma att ske inom ramen för en allt fastare sammanhållen internationell utvecklingsstrategi, som så snabbt som möjligt måste byggas ut och kompletteras med varandra inbördes samordnade delstrategier på sådana områden som undervisning, sysselsättning, näringsförhållanden, jordbruksmodernisering osv. Det är viktigt att framhålla nackdelarna med stora och med varandra icke koordinerade bilaterala biståndsprogram. Enligt min uppfattning inrymmer bilateral biståndsgivning över huvud taget åtskilliga problem och svårigheter som måste ständigt beaktas. Inte minst är dessa av psykologisk art. Förhållandet givare—mottagare är svårt och ömtåligt, sedan må man tala om partnerskap aldrig så mycket. Och som den norske fredsoch konfliktforskaren Galtung framhöll i en artikel för en tid sedan finns det ett paternalistiskt och elitistiskt drag i den bilaterala biståndsgivningens beslutsprocess hur omsorgsfullt man än söker bygga under det slutliga beslutet med förhandlingar på jämställd fot med sin mottagarpartner. Det multilaterala utvecklingssamarbetet har sannerligen sina svagheter; jag känner dem relativt väl.

Det finns en rad skäl för omfattande bilaterala biståndsprogram, men inte det att sådana i princip är mer effektiva. Några garantier mot misslyckanden och felbedömningar i detta svåra arbete kan aldrig ges; sådana har inträffat och sådana kommer att inträffa, även om självfallet allt måste göras för att förebygga dem. Just därför att biståndsverksamhet, utvecklingssamarbete, är en ung och svår verksamhet är det desto viktigare att arbetet noggrant följs upp och arbetsresultaten noggrant värderas, bilateralt och multilateralt. I DD2-strategin är en sådan verksamhet förutsedd och just nu under utformning i FN-sekretariatet, och jag hoppas att Sverige skall fullfölja sin aktiva insats i detta avseende i det fortsatta arbetet. Inte minst framstår det som angeläget att understryka vad som sägs i propositionen och utskottsbetänkandet om behovet att stärka FN-sekretariatets resurser inför dess viktiga uppgift i fråga om uppföljningen av DD2-strategin. Herr talman! Låt mig avslutningsvis med instämmande åter citera utvecklingsekonomen Barbara Ward, som bland ett antal huvudriktpunkter för ett bättre och effektivare utvecklingssamarbete under 1970-talet har angett följande: 1. Utveckling måste uppfattas som ett partnerskap mellan rika och fattiga länder och utformas efter gemensamma diskussioner av problem, behov, resurser och biståndsinsatser. 2. Utveckling måste innebära full mobilisering av u-ländernas egna resurser, vilket som förutsättning kräver skattereformer, inhemskt sparande, kooperativa ekonomiska företagsformer, generösa jordreformer och en kraftfull satsning på massundervisning, främst läsoch skrivkunnighet. 3. Utveckling måste betraktas som en internationell uppgift och förpliktelse, av intresse för och med ansvar för samtliga jordens länder. Detta bör leda till en allt större andel utvecklingssamarbete multilateralt, i första hand genom FN-organen, och ett åtföljande ökat ansvar för FN-apparatens effektivitet bland dess medlemsstater. Herr talman! Det är skäl att med tillfredsställelse notera att den svenska biståndsverksamheten i större utsträckning än de flesta andra som jag känner till uppfyller dessa i min mening riktiga kriterier. De anslag för budgetåret 1971/72 som riksdagen nu står i begrepp att bevilja innebär ytterligare steg i rätt riktning och ytterligare bidrag till 1970-talets internationella utvecklingsinsatser, som helt enkelt måste bli avsevärt mer effektiva än 1960-talets, om marschen mot alltmer ökad svält och okunnighet, alltmer av våld och förtryck skall kunna hejdas. 1970-talet måste representera en vändpunkt i denna utveckling.